Herr talman! Oppositionen ser i backspegeln och regeringen i vindrutan. Det är den bild som finansministern vill använda. Jag anser faktiskt att det är tvärtom. Det är regeringen som gärna ser bakåt, på 1980-talet, på framgångarna med den tredje vägens politik, medan det är vi som på ett realistiskt sätt skildrar den verklighet som väntar. Finansministern menar att han skönjer en vändpunkt. Det helt avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling är det som händer med bytesbalansen. Där har regeringen själv sagt att underskottet i år växer till 50 miljarder, nästa år, 1992, till 60 miljarder. Jag vill påstå att finansministern inte på ett sanningsenligt sätt kan beskriva hur det därefter skulle kunna minska med den politik som nu förs. Det är detta som är det gundläggande problemet. Jag erinrar om det räkneexempel som jag tidigare angav: om vi inte devalverar, och det skall vi inte göra, behöver exporten öka med 25 % för att balansen skall återställas. Det förutsätter att 125 000 människor överförs från offentliga sektorn till industrin. Tendensen är inte att industrins anställda ökar, utan de varslas och friställs varje dag. För att få i gång verksamhet krävs det också investeringar med 130 miljarder, men industrins investeringar rasar med 15 % i år. Industriproduktionen sjunker och sysselsättningen går ned. Detta är den realistiska bilden. Det erkänner finansministern, för han säger att det nu blir mer pengar till AMS. Hur går det då med det som man har skrutit så mycket om, med budgetbalansen? Finansutskottets socialdemokrater har redan klargjort att det faktum att samordningen i arbetsskadeförsäkringen torkar in och att en del andra saker händer leder till att vi i själva verket inte längre har en balans i budgeten. Men det får regeringen återkomma till i kompletteringspropositionen, säger man. Ja, regeringen skall återkomma i kompletteringspropositionen -- med nya utgifter. Det är vad man kommer med. Hur går det ihop? Nu försöker finansministern vända på det hela genom att anklaga den borgerliga sidan för att vilja orsaka ett underskott på 50 miljarder. Jag skulle vilja fråga finansministern om han har funderat på en sak. I finansutskottets betänkande säger inte socialdemokraterna någonting om att vi skulle ha ett svagt budgetalternativ. Trots att en av medhjälparna föredrog räknestycket om de 50 miljarderna nämner inte finansutskottets socialdemokrater det i sitt betänkande. De förstår vad det är. Det är propaganda. Vi kan föra den debatten i Dagens Nyheter, det kan vi fortsätta med, men här i denna kammare borde finansministern visa den artigheten att han talar om verkliga förhållanden.
Herr talman! Allan Larsson låter så allvarlig på rösten att man nästan förleds att tro att han har någonting att säga. Men det var tyvärr bara ett önsketänkande från min sida, för det han sade var sannerligen ingenting nytt. Det var precis det han har skrivit i Dagens Nyheter, fullständigt strunt. Det var precis det han har sagt förut. Jag vill instämma i det som Lars Tobisson sade. Det är nämligen också enligt min uppfattning socialdemokraterna som tittar i backspegeln och de borgerliga partierna, framför allt folkpartiet och moderaterna, som tittar framåt. Det har vi diskuterat många gånger tidigare. Det omvända blir inte mer sant för att Allan Larsson plötsligt påstår det. Det han sade om vändpunkten var intressant. Första gången Allan Larsson nämnde att han kunde se en vändpunkt gjorde han ingen tidsangivelse. Det fick mig att hoppas att han skulle vara litet mer realistisk nu och inte ställa ut så lättsinniga löften om att det redan börjar att vända och att allt kommer att gå så bra så bra. Detta är inte sant och Allan Larsson borde ha modet att erkänna det. Han förklarade sig vara så väldigt duktig att gå den smala vägen. Tala då också om sanningen, Allan Larsson, att Sverige står inför betydande ekonomiska problem, som det kommer att ta lång tid att bemästra. Detta är en konkret effekt av den ekonomiska politik som herr Larssons socialdemokratiska parti har fört under de senaste åta nio åren. Allan Larsson citerade Bengt Westerberg i fråga om en arbetslöshet på 4 %. Jag vill gärna säga att de fyra procenten står det talat om i finansutskottets majoritetstext, såsom en effekt av regeringens ekonomiska politik. Nog måste det vara tillåtet att läsa i utskottets betänkande. Jag skulle gärna föra en diskussion om Allan Larssons oförmåga att räkna. Att för tredje, fjärde eller femte gången upprepa den typen av räkneövningar som Allan Larsson har ägnat sig åt i massmedia måste jag säga är litet förnedrande. Jag tycker faktiskt att Allan Larsson, som är Sveriges finansminister, skulle hålla sig litet för god för att göra sådana ting. Jag tänker faktiskt inte kommentera det. Det finns bemött i Dagens Sedan gällde frågan framtiden. Då vill jag påstå att de politiska partier som har förmågan att konkretisera ett ekonomisk-politiskt alternativ, som tydligt pekar ut vad som måste göras för att vända Sveriges ekonomiska utveckling, är de partier som har framtiden för sig. Dit hör sannerligen inte Allan Larssons parti. Jag är inte ett dugg bekymrad över den ekonomiska politik som vi beskriver i den med moderaterna gemensamma reservationen. Det är faktiskt sanningsenligt den enda politik som har någon förmåga att vända utvecklingen till det bättre i Sverige.

Herr talman! Finansministern säger att oppositionen svartmålar. Men jag tror inte att han riktigt har deltagit vid de tillfällen då vi mycket ljust har beskrivit våra egna förslag. Vi har faktiskt ganska bra idéer. Vi tycker inte att de direkt går i svart -- tvärtom! Finansministern hävdar att han har sagt att det nu är blodigt allvar när det gäller den svenska ekonomin. Men nyss hörde vi här socialdemokraternas talesman i finansutskottet säga att den tredje vägens politik har lyckats. Hur skulle det vara om ni hade en åsikt? Är det finansministerns bild som gäller -- dvs. att det nu är blodigt allvar när det gäller ekonomin? Eller är det vad socialdemokraterna i finansutskottet talar om som gäller -- dvs. att den tredje vägens politik nu har lyckats? Det vore alltså intressant om ni kunde samla er kring ett anslag. Vidare säger Allan Larsson: Vi socialdemokrater har aldrig accepterat 4 % arbetslöshet. Jag uppmanar då finansministern att tala med norrbottningarna eller med flertalet människor i skogslänen. Då får finansministern besked. Ni har ju länge accepterat 4 % arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är tre gånger så hög, och så har det varit under en lång tid. När det gäller vissa regioner har det varit så, och det har man tydligen accepterat ganska bra hittills. Sedan tycker jag att finansministerns beskrivning av alternativen som luft och som såpbubblor kanske kan betecknas som ett något lättsinnigt sätt att betrakta dessa saker. Det visar att finansministern inte riktigt tar alternativen på allvar. Jag beklagar detta. Finansministern har nog anledning att ta alternativen på allvar. När det gäller att så att säga spåna om framtida regeringskoalitioner vill jag säga följande. Den som är svaret skyldig i den frågan är väl ändå finansministern. Jag har inte hört honom redogöra för vilka förslag han skall ha ihop med Werner -- eller om det nu är Schyman; det framgår inte riktigt. Det socialitiska förslaget borde väl redovisas på något sätt. Man behöver bara åka till Finland för att se att det finns en annan typ av koalition, där socialdemokraterna gärna regerar ihop med moderaterna. Jag skall inte nämna Färöarna. Men det finns andra exempel att anföra i detta sammanhang. Jag måste säga att förhandlingarna mellan de ickesocialistiska partierna har förts i god anda. Jag tycker att den gemensamma kappa som vi har är mycket framåtsyftande och något som man kan slåss för. Jag måste också framhålla att jag tycker att moderaterna genom Lars Tobisson i det här fallet som största parti i den aktuella gruppen har tagit sitt ansvar på ett mycket bra sätt. Det är alltså fråga om ett bra alternativ. Finansministern säger att han tittar framåt i backspegeln. Men jag tycker att man i stället kan göra en annan jämförelse. Jag tänker då på det nya JAS-planet. När man färdas i detta ser man ingenting av verkligheten, utan då är man helt hänvisad till de skärmar som ger föraren av planet erforderliga anvisningar. Jag skulle nog vilja symbolisera finansministerns sätt att se framåt på det sättet.

Herr talman! Finansministern har nu antagit statsmannaminen. Han säger att det är fråga om blodigt allvar. Men några frågor återstår fortfarande. Priset när det gäller ekonomisk stabilitet och en vändpunkt har, såvitt jag förstår, inneburit att det hela har gått ut över de sämst ställda. Det handlar om försämringar i sjukförsäkringen. Vidare skall det vara lägre löner. Det är också fråga om en orättvis skattereform. De sämst ställda i samhället upplever ingen vändpunkt i det läget. Det är en allmän reflexion beträffande fördelningspolitiken och möjligheterna att i ett kapitalistiskt samhälle över huvud taget bedriva en rättvis och solidarisk politik. Så till det positiva. Det låter oerhört positivt, jag hälsar alltså med stor tillfredsställelse, när man talar om utbildningsvikariat -- eller vad det nu heter. Det här liknar mycket våra förslag om en teknisk-humanistisk utbildning -- förslag som vi har lagt fram under hela 80-talet. Om den här utbildningen äntligen kommer till stånd, skulle det innebära en gigantisk vuxenutbildningsreform. Jag hoppas således på ett ordentligt förslag i den vägen, som vi verkligen kan ansluta oss till. Men det handlar inte bara om utbildning. Det behövs också fler arbetstillfällen i vårt samhälle. Det behövs några ekonomisk-politiska stimulansåtgärder för att skapa fler arbetstillfällen. Det finns ju bristområden inom den offentliga sektorn som måste bibringas stöd. Stödet till kommunerna kan ges i form av beredskapsjobb t.ex. -- formen spelar ingen roll. Men även äldreomsorgen och barnomsorgen måste få stöd. Regeringen satsar dock, så är det faktiskt, på -- skulle jag vilja säga -- risken med Rehnberg. Regeringen vill inte riktigt ge besked i det sammanhanget. Den avgörande frågan är dock den om makten i samhället. Ser inte finansministern någon fara -- Allan Larsson har ju varit en del av fackföreningsrörelsen som expert -- i detta med att de lokala fackföreningarna i och med det här avtalet förlorar ytterligare i slagkraft? Man får ju tävla med arbetsgivaren om gunsten. Kanske förlorar man sin position. Och vad händer i nästa avtalsrörelse? Vad skall socialdemokratin basera sin verksamhet på? Arbetsgivarna har ju inte lagt sig. De genomför i stället förändringar under denna period av fredsplikt, då facken är bakbundna. Den oro som människor känner i det avseendet borde verkligen tas på allvar. Det gäller också den oro som människor känner inför risken med Satsar man på en lönekonkurrens och på att det skall gå bra framöver med låga löner -- det är ju innebörden här, dvs. att Sverige skall konkurrera med låga löner -- uppstår frågan: Var kommer produktiviteten att så att säga stimuleras fram, och hur är det egentligen med åtgärderna när det gäller det stora arbetsmiljöområdet? Vidare handlar det om demokratin ute på arbetsplatserna och om de lokala fackföreningarna, alltså om den gemenskap som skulle kunna skapa en arbetsorganisation, som kunde vara en del av vår konkurrenskraft. Har finansministern några funderingar i detta avseende?
Herr talman! Det vore väl ändå litet olyckligt att placera finansministern i ett JAS-plan när det gäller detta med att blicka mot framtiden. JAS-planet är ju en fågel som har svårt att flyga, och det betecknas som en av världens dyraste jordfräs. Jag hoppas att det finns bättre bilder att ta till. Den offentliga sektorn är ju en av grundpelarna i samhället, och den kostar hemskt mycket pengar. De som har problemdefinitionsmonopolet har bestämt att alla utgifter som har med det offentliga att göra kan inrangeras i begreppet skattetryck. Vi får en bild av skatteförtrycket. Definitionsbestämmarna gör medvetet ingen skillnad mellan offentliga verksamheter och överföringar av pengar -- sådant som kallas transfereringar. Det handlar om att röra till det för medborgarna. Överföringar är ju ingenting annat än en omfördelning av pengar, och det är privat konsumtion. Det talas om privatisering av verksamhet. Men det handlar då enbart om att förflytta det arbete som har gjorts med skattemedel från offentlig till privat institution. Det är dock precis lika mycket av offentlig verksamhet. Det hela betalas ju med skattemedel. Principen om vem som skall utföra olika sorters offentligt betalt arbete är viktig. Grundprincipen om likabehandling och solidaritet måste vara avgörande. Därefter kan effektivitetsfrågorna göra sig gällande. Det är säkert få som motsätter sig detta med att nå samma resultat med samma kvalitet till en lägre kostnad. I den här debatten måste vi försöka rensa bort de nyliberala floskler som döljer verkligheten, som skymmer sikten och som ger upphov till felaktiga föreställningar och lösningar. Professor Ingemar Ståhl säger att en EG anpassning skulle leda till ett inkomstbortfall om 100--150 miljarder per år. Lars Tobisson späder på och nämner beloppet 250 miljarder. Det kan inte ses annat än som ett våldsamt hot mot hela vårt sociala system, som vi kärleksfullt har byggt upp under många år. Detta system kommer att raseras. Det är ett ohyggligt pris som vi får betala. Men uppenbarligen jublar moderaterna. Vad säger då Allan Larsson om dessa fruktansvärda siffror? Vi måste faktiskt få balans i ekonomin. Ekonomin måste vara i balans med de ekologiska förutsättningarna. Så är det inte i dag. En sådan balans innebär en långsiktig bärkraftig ekonomi, i jämvikt med naturen, och där finns det plats för en klok ekonomisk tillväxt. Men någonstans har nyliberalerna helt glömt bort detta. Nyliberalerna omfattas ju även av regeringen när det gäller en viss uppfattning. De hänger sig åt frosseri och plundring av framtiden och lämnar barnen och framtiden i stort sett bakom sig. Här har vi grunden till den stora spekulationsvågen. Hur klarar vi de sociala frågorna om Lars Tobisson har rätt när det gäller de 250 miljarderna? Accepterar finansministern sådana här saker? Om inte, vad skall vi då göra? Det är fruktansvärt skrämmande om priset för utvecklingen i Europa innebär ett skattebortfall om 250 miljarder för Sverige. Det innebär ett fullständigt raserande av det samhälle som vi är vana vid. Somliga tycker att detta är bra. Andra tycker att det är fruktansvärt. För mig framstår det som en fasansfull bild. Vad säger finansministern?

Herr talman! Får jag börja med att svara på den sista frågan och säga att jag i förra veckan hade tillfälle att träffa presidenten i EG-kommissionen Jacques Delors, och flera andra kommissionärer. Jag hade också tillfälle att träffa mina kolleger i Belgien och Luxenburg för att få en bild av de ambitioner och de planer som nu växer fram i det europeiska arbetet. Jag kan försäkra att den bild som Carl Frick så tacksamt plockar upp ur Svenska Dagbladet inte överensstämmer särskilt väl med den bild som jag möter när jag talar med dem som arbetar med, planerar och skall fatta beslut om dessa frågor. Det finns många olika viljor. Men det som jag tycker mig se som det tydligaste i detta är att det finns en strävan i deras planering av den ekonomiska politiken att komma ifrån några av de allvarliga problem som finns i flera medlemsländer och som tar sig uttryck i att man har offentliga budgetar med stora underskott. Därför ser de på våra förhållanden som något mycket positivt. Det är just det faktum att den offentliga verksamheten skall vara finansierad på ett sunt sätt som är en huvudfråga i deras arbete, just därför att man skall förhindra att den offentliga verksamheten tar i anspråk resurser och tvingar fram en omfattande upplåning. Jag skulle vilja ägna mig även åt ett par andra frågor i den här repliken. Jag vill först vända mig till Lars Ove Hagberg. Han säger att vi skall konkurrera med låga löner. Nej, vi skall ha goda reallöner i Sverige. Det är det som är poängen. Vi har under några år haft en för snabb kostnadsökning, och det har gett inflationslöner, mycket luft i lönekuverten. Det har inneburit att många arbetstillfällen har försvunnit. Vi i Sverige har inget intresse av att det läggs kostnader på produktionen som gör att vi förlorar arbetstillfällen till utlandet. Det kan inte ens Lars-Ove Hagberg tycka är bra. Och det är just detta som är poängen, nämligen att vi nu med ett stabiliseringsavtal skall försöka få till stånd en nedväxling från inflationslöner till reallöner och försöka begränsa det som också Lars-Ove Hagberg har kritiserat, nämligen att vi har haft en löneglidning som har gynnat de starka och missgynnat de svaga. Det är precis detta som vi skall åstadkomma. Och vi är på väg att åstadkomma ett ett rejält trendbrott när det gäller kostandsutveckilngen i svensk ekonomi. Och detta gynnar sysselsättningen i Sverige, och det gynnar dem som har låga löner och som i övrigt sitter fast i fasta lönesystem. Sedan vill jag vända mig till de tre borgerliga språkrören. Ni var mycket upprörda över att jag tangerade de förslag som ni har lagt fram här i riksdagen. Jag har inte gjort något annat än att visa innebörden i dem. Jag har inte sagt att ni kommer att ha ett budgetunderskott på 50 miljarder om olyckan skulle vara framme och ni skall börja regera. Jag har bara sagt att ni med era motioner har skapat ett underläge för den som skall sköta finanserna. Den personen skall börja med ett underläge på 50 miljarder och ur det förhandla bort vallöften. Det är bara det som jag har sagt. Då säger Anne Wibble att det är förnedrande att diskutera sådana saker. Jag kan förstå att detta är känsligt. Ni har försatt er i en fullständigt hopplös situation. Då är det väl bättre att erkänna att ni har försatt er i den situationen och visa hur ni skall ta er ur den. Är det så, som det stod i den DN-artikeln som ni alla tre har undertecknat, att alla är bättre än Allan? Ni är så duktiga. Då kan ni väl tala om hur det är när ni säger att man skall räkna ihop alla besparingar. Ni kommer alltså att genomföra dem. Det betyder att de besparingar som Lars Tobisson står bakom när det gäller biståndet och när det gäller barnbidragen har även folkpartiet och centern nu ställt sig bakom. Är det så? I annat fall gäller ju inte era namn under den artikeln. Det skulle vara mycket intressant att få besked om detta. Det skulle påverka och betyda mycket för debatten. Då kanske ni blir litet mer övertygande i ert finanspolitiska framträdande. Men då kanske en del av de löften som ni har strött omkring er får tas tillbaka. Ge nu ett besked! På den här punkten kommer ni inte undan. Jag kommer att fortsätta tills jag får veta följande: Är det som står i artikeln sant, nämligen att man skall räkna in alla besparingar, eller står ni kvar vid de löften som ni har gett? Sedan vill jag ta upp sysselsättningen. Ni har i olika omgångar framfört kritik i detta sammanhang. Det är bra att vi får en diskussin om sysselsättningen. Det är bra att allt fler ställer upp och säger att full sysselsättning är det viktigaste målet. Det finns för mig ingen motsättning mellan att bekämpa inflationen och att arbeta för full sysselsättning. Det är just detta som är det unika med ekonomisk politik i Sverige, dvs. att vi försöker åstadkomma dessa saker samtidigt. Vi kan nu visa att det går att få ner inflationstrycket rejält. Och vi skall förena detta med mycket aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Lars Tobisson hoppade upp i talarstolen och talade förnedrande om AMS-insatser. Jag vet inte om han talar även för Gunnar Björk i denna fråga, eller hur långt går moderaternas rätt att tala för de andra? Jag tyckte att Gunnar Björk var mer positivt inställd till sådana insatser. Jag trodde att det fanns en bred enighet om att just utbildning och kompetenshöjning var något viktigt att genomföra. Det skall vi göra.

Den är tre gånger så hög i Storbritannien och Tyskland som i Sverige och fyra gånger så hög i Danmark. Vad säger ni till era partivänner i dessa länder när ni träffar dem? Vad tar ni för intryck av deras misslyckanden på sysselsättningsområdet? Det vore intressant att få veta skillnaden mellan det som vi ser i verkligheten och det som ni säger att ni skall genomföra. Jag vill till slut säga till Lars Tobisson, som ju är en av Sveriges mest kända svartmålare: Läs gärna konjunkturöversikten i dagens nummer av Veckans Affärer. Där står det att konjunkturen kan vända redan i höst. Det står att det är ett hoppfullt tecken att pessimismen nu dämpas bland både företag och hushåll. Jag tror att det är viktigt för Sverige som helhet att vi tänker efter litet grand när vi håller på att beskriva framtiden. Jag kan förstå er lust att svartmåla. Men det handlar också om att försöka visa på de positiva drag som finns när det gäller prisutveckling, konkurrenskraft och den internationella scenen och att på det sättet skapa möjligheter för dem i Sverige som bidrar till att bestämma konjunkturen att se de många möjligheter som finns och inte bara se hinder. Därför tycker jag att det är angeläget att lyfta fram just dessa bedömningar som vi nu möter på ett mycket starkt sätt internationellt när vi har kontakter inom OECD och EG och som är något annat än det som vi möter från oppositionen. Om Lars Tobisson inte vill tro på det som jag säger, finns det andra bedömare som kommer fram till samma slutsats.

Herr talman! Om finansministern inte minns det inledde jag mitt anförande med att säga att jag ser ljusare på den internationella utvecklingen än vad t.ex. socialdemokraterna i finansutskottet gör. Vi kan stå här och slå olika auktoriteter i huvudet på varandra, men jag kan bara hänvisa till Handelsbankens mycket välgjorda modell, som bygger på ett optimistiskt antagande om den internationella utvecklingen. Man har kommit fram till att vi får en långvarig kris i vårt land, där arbetslösheten kommer att stiga till uppåt 6 % och blir svår att få ner med den politik som förs. Finansministern gjorde anspråk på att se framåt. Får jag påminna om att man gör det även när man ser i backspegeln. Det är för att inte behöva vrida sig 180 grader och titta genom bakrutan som vi har en backspegel. Men det är farligt att sitta och stirra i backspegeln på vad man en gång har åstadkommit, för då ser man inte vad som väntar framför en, och då smäller det. Jag ställde en fråga till finansministern om när det vänder i bytesbalansen. Det vill finansministern inte svara på. Han kan uppenbarligen inte skönja den vändpunkten, som ju är det avgörande för när det vänder för Sverige. Finansministern tog själv upp sitt besök i Bryssel. Han bestred inte vad jag sade i mitt anförande, nämligen att han där skulle ha sagt att en anknytning till den europeiska växelkursmekanismen kan bli aktuell i april. Äntligen skulle jag i så fall få gehör för den linje som jag ensam började driva här i riksdagen i mitten av 80-talet. Men återigen blir det för obekvämt att ansluta sig till en moderat ståndpunkt. Jag frågar därför igen: Varför vänta till april? Det är bara dumt med tanke på den utveckling som vi har där vi faktiskt revalverar mot D-marken. Det är bara ännu större räntemarginal som krävs för utländsk upplåning. Genom en anknytning till den europeiska växelkursmekanismen kan vi i stället sänka det svenska räntelägret högst betydligt, och det är ett verksamt sätt att återställa framtidstron i näringslivet. Jag ställde frågor om när socialdemokraterna kan tänka sig att börja sänka skattetrycket. Det har sagts att det kan ske på sikt. Men jag har också påmint om att det inom det tioåriga politiska perspektivet inte finns någon skattesänkning eller sänkning av skattetrycket i sikte. Till slut uppehöll finansministern sig vid den, som han kallar den, borgerliga splittringen. Låt mig då påminna om att vi har gjort en gemensam bedömning av det ekonomiska läget. Folkpartiet och vi moderater är överens om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och principerna för budgetpolitiken. Vi kommer att bygga vidare på det. Men jag ställer än en gång frågan: Vem skall finansministern skriva sitt program ihop med? För han tror väl inte att han ensam kommer att kunna regera i fortsättningen. Socialdemokraterna är faktiskt svagare än vad moderaterna och folkpartiet enligt opinionen är just nu. Var finns det gemensamma programmet? Var har ni era principer? Visa det, innan ni riktar anklagelser åt vårt håll.

Herr talman! Jag förstår att Allan Larsson hellre vill tala om de borgerliga partiernas ekonomiska motioner och den borgerliga politiken än om sin egen, för vår politik faktiskt är betydligt mera innehållsrikt -- alldeles självklart. Jag tänker fortsätta att tala litet om den borgerliga politiken, för det är nämligen den politik som krävs för att man skall kunna åstadkomma en vändning, riktiga jobb, stabila priser och lägre skatter. Flera av dessa punkter har berörts tidigare, och jag tycker att Allan Larsson kunde utnyttja sin sista replik till att tala något om den politik som han själv som ansvarig i regeringsställning ändå måste föra under några månader fram till valet. EG: Tycker Allan Larsson att Sverige skall bli medlem? Tycker han att det är bra eller inte? Om han skriver under på det som står i majoritetstexten i finansutskottet, då har det tunnats ut väldigt, då är det väldigt vagt och man vet inte vad man vill. Vi tycker att det är bra med medlemskap. Konkurrens är bra, säger Allan Larsson ibland. Men det skall vara monopol. Inom i varje fall en tredjedel av ekonomin skall man producera i offentlig regi. Det är fullständigt löjligt. Utbildning är bra, säger finansministern i tilläggspropositionen. Jag ställde några frågor om lärlingsutbildning och högskoleutbildning. Det har Allan Larsson inte sagt någonting om. Skattepolitiken är en av de viktigaste sakerna framöver i Sverige, även efter skattereformens genomförande. Jag tror att jag nu fem eller sex gånger i debatter med Allan Larsson har frågat om skatten på småföretagens arbetande kapital. Han kunde någon gång bekväma sig till att svara ja eller nej på frågan om denna skatt skall bort eller om den, enligt socialdemokraternas promemoria, skall höjas. Det vore fullständigt fatalt för utvecklingen av småföretagsamheten i Sverige. Socialisering är tydligen något som nu skall skapa framtidstro i Sverige. Jag vill faktiskt varna för tron att så är fallet. Den politik som vi beskriver i reservationen till finansutskottets betänkande kommer att ge tillväxt. Tillväxten är, herr finansminister, alldeles nödvändig för att vi skall kunna åstadkomma de resurser som behövs, om man har någon som helst ambition i fördelningspolitiskt syfte, om man vill värna om det glömda Sverige och om man vill hjälpa handikappade och fattiga människor i andra länder. Har man ingen tillväxt, skapas det inga resurser. Det är vad vi nu ser i socialdemokratins Stagnationssverige. Där är det verkligen trångt med solidaritet. Jag vill age ett litet exempel på vad herr Larssons sätt att räkna skulle ge i budgetsammanhang. Då skulle barnfamiljerna få både barnavdrag enligt moderaternas förslag och barnbidrag enligt folkpartiets förslag. De skulle säkert vara glada för denna politik, men jag undrar om herr Larsson verkligen tror att det är sant. Jag tycker att Allan Larsson faktiskt skulle kunna använda några sekunder av sin tid till att beskriva den politik som han själv måste regera med under sju återstående månader. Sedan hoppas jag att han har gjort sitt.

Herr talman! Finansministern har kritiserat de icke-socialistiska partierna för deras budgetanalys. Det är en ganska generande polemik med tanke på det underlag som finansministern har för sina påståenden. När man tittar i departementets sammanställning kan man finna att den har mycket stora brister. Det budgetunderskott som finansministern anklagar t.ex. centern för finns inte, när man har tagit del av departementets sammanställning. Ungefär en tredjedel av departementets sammanställning är rent slarv. Departementets representanter har läst fel eller missat saker helt och hållet. En tredjedel gäller punkter där man i departementet har gjort egna tolkningar av våra förslag, tolkningar som inte stämmer överens med våra intentioner. En tredjedel slutligen gäller förslag där vi och departementet har gjort olika bedömningar av det statsfinansiella läget. Det är viktigt att komma ihåg att finansministern själv har sagt att ''sammanställningen har skett under mycket kort period och under stark tidspress, varför eventuella avvikelser jämfört med partiernas egna uppgifter kan bero på misstag eller förbiseenden''. Ändå använder finansministern detta i den offentliga debatten. Jag tycker faktiskt att finansministerns agerande är klandervärt, eftersom han använder ett så svagt underbyggt material. Vi kan bara konstatera för centerns del att centerns förslag till statsbudget är balanserat och innebär ett förstärkt budgetsaldo, sänkt skattetryck och sänkta statliga utgifter. Finansministern frågade vad vi har gjort för framsteg. Jag tycker faktiskt att det har skett en hel del. Om finansministern ger sig tid att läsa de båda reservationerna, som för övrigt i mycket stor utsträckning är likartade, finner han att en hel del positivt har skett. Han kan t.ex. läsa på s. 86 om en folkparti--moderat-motion som tar upp fördelningspolitik -- faktiskt en mycket positiv utveckling. Jag frågade tidigare i mitt huvudanförande varför man har väntat så länge med tillväxtpropositionen. Jag gjorde det därför att det är något konstigt med att ett förslag, som gäller strukturfrågor, som är en nödvändighet för anpassningen på internationella områden och såsom bieffekt -- jag skall inte säga att det i det här avseendet är ett huvudsyfte -- skulle ge fler människor arbete, har dröjt till bara några månader före valet. Jag tycker att det är cyniskt mot dem som skulle ha nytta av förslagets genomförande. Socialdemokraterna har under den här mandatperioden varit hänvisade till att ständigt luta sig mot något annat parti. Man kan fråga sig om vi under överskådlig tid har haft en så svag regering som vi nu har. Det är viktigt att ta itu med de angelägna frågorna, och för detta krävs en ny politik. Jag vill avsluta med att säga att det nu är viktigt, Allan Larsson, att socialdemokraterna ger besked om vilka de har tänkt att regera tillsammans med efter valet. Ge besked om vilket regeringsalternativ ni förordar!

Herr talman! Visst skall reallönerna höjas och visst skall vi se till att priserna inte ökar så mycket, men det kan diskuteras vilket medel man skall använda för att nå denna reallöneökning. Regeringen vill ha ett avtal som binder de lokala facken, annars hotar man med tvång. I fråga om priserna inskränker man sig till förhoppningar. Det är fromma förhoppningar att det skall ske vinstökningar och att det skall skapas nya arbetstillfällen. Någon investeringsstyrning eller dylikt existerar inte. Det är ju detta medel, som leder till att de arbetande sätts i strykklass, som är förkastligt. Med dagens struktur på arbetsmarknaden och med den position som facken intar har inte de lågavlönade något att vinna på det här. Tvärtom -- och det är den stora fara som jag har pekat på -- går Svenska arbetsgivareföreningens lönestrategi igenom, om de lokala facken förlorar sin position. Regeringen vill tydligen inte bidra till att stärka de lokala fackföreningarna så att de kan ha något demokratiskt inflytande över den dagliga verksamheten och över det som händer i arbetslivet. Jag har märkt att regeringens språkbruk när det gäller sysselsättningen har undergått en uppenbar glidning sedan i julas. I dag tonar man ned att inflationsbekämpningen är det mest angelägna, som man skrev i sin skrivelse. Jag undrar fortfarande: Tänker regeringen satsa på sådana problemfyllda områden som kommunerna, äldreomsorgen och barnomsorgen? Vilka insatser tänker regeringen göra för ungdomar? Många kommuner är bekymrade över hur de skall kunna hjälpa ungdomarna i dag. Är regeringen beredd att ge pengar till s.k. ROT-projekt? Kommer det att betalas ut några pengar för inrättande av beredskapsarbeten? Får AMS de begärda resurserna? Socialdemokraterna har klagat över att de inte har haft majoritet i riksdagen och därför inte kunnat genomföra det som de har velat genomföra. Socialdemokraterna säger sig ha haft det väldigt svårt. De har varit tvungna att förlita sig på andra partier. Jag kom in i riksdagen 1971. Mellan 1968 och 1970 Förslagen om MBL, löntagarfonder och annat har dock lagts fram utan att socialdemokraterna haft egen majoritet. Under den tiden lade socialdemokraterna fram sina egna förslag, medan de borgerliga partierna och vänsterpartiet lade fram sina. Men man fick ändå igenom en socialdemokratisk politik, eftersom vi i vänsterpartiet ansåg att de socialdemokratiska förslagen var bättre än de borgerliga. Nu försöker socialdemokraterna skylla ifrån sig genom att betona vikten av uppgörelser. Det är ett sätt att dölja att man har så djupt borgerliga förslag att man måste träffa uppgörelser. Socialdemokraterna ligger väldigt nära de borgerliga partierna. Jag räknade tidigare upp de förslag som gått igenom under den här mandatperioden. Socialdemokraterna skyller ifrån sig när de egentligen bara har övergivit en gammal politik och börjat att föra en ny.

Herr talman! Jag tog inte upp frågan om det stora skattebortfallet av någon sorts tacksamhet, utan för att jag är djupt oroad, oavsett om Sverige kommer med i EG eller ej. Allan Larssons svar stillade inte min oro. Jag inledde med att ställa några frågor och jag tänker upprepa dem, eftersom jag inte har fått något svar. Varför vill inte regeringen kvalificera den ekonomiska tillväxten? All ekonomisk tillväxt kan väl inte vara bra? Tillväxt som skadar människor och natur måste vi väl rimligen motarbeta, eller hur? Det är väl bra med tillväxt som kommer sig av att vi utnyttjar ändliga resurser bättre och inte slösar? Det måste vara bra med tillväxt som beror på att vi arbetar smartare och som beror på att vi återanvänder? Men tillväxt i form av fler koldioxidosande, skogsdödande och människolemlästande vägfordon är väl ändå en dålig tillväxt? Bör inte en sådan tillväxt motarbetas? Varför vägrar ni se att det finns klara samband mellan ekonomi, ekologi, traditionell ekonomisk tillväxt, energiförbrukning och miljöförstöring? Varför vill ni inte bryta dessa samband? Varför vägrar ni att se på alla mänskliga skador och allt mänskligt lidande som er medvetna politik orsakar bara för den materiella tillväxtens skull? Anser ni att miljö och natur sätter gränser för traditionell ekonomisk tillväxt? Om så är fallet, närmar vi oss dessa gränser, och vad betyder det i så fall för den ekonomiska politiken? Varför reflekterar ni inte över dessa existensiella frågor? Varför tar ni dem inte till er och utnyttjar de samlade kunskaperna i ämnet? Barnens bästa livsmiljö måste bli den högsta handlingsnormen. Det är kontentan av en grön framtidspolitik. Tänk, att finna lösningar på dagens problem som också hjälper oss med framtidens problem, men utskottsmajoriteten säger nej och några svar på frågorna har jag inte fått. När kommer riksdagen att ta tag i framtidsfrågorna och se till att de små barnen får det bra? Barnens bästa livsmiljö måste vara den främsta inriktningen. Jag tänker fortsätta att kämpa för detta ända fram till dess jag ligger i träfracken.

Herr talman! Vi har haft en lång debatt. Jag skall försöka göra en kort sammanfattning och svara på några av de frågor som har ställts. Vad har då debatten visat? Jag har visat att man internationellt och bland konjunkturbedömare här hemma nu alltmer ser framför sig att konjunkturen kommer att vända. De insatser vi gör för att pressa ner kostnaderna och återställa konkurrenskraften bidrar starkt till detta. Vi bör kunna se en vändpunkt under det här året när det gäller produktionen. Jag tycker att det vore värdefullt om oppositionen ville se framtiden an litet mer positivt än vad man har gjort i den här debatten. Sverige är inte betjänt av svartmålningar. Låt oss ta de problem vi har på allvar, men låt oss slippa den här typen av allmänna svartmålningar. Sysselsättningen är huvudfrågan. De problem och påfrestningar som finns på arbetsmarknaden är ett resultat av en för snabb kostnadsutveckling under föregående år. Det är en viktig uppgift nu att med aktiva åtgärder på arbetsmarknaden ge de människor som står utan jobb chansen att så snabbt som möjligt komma tillbaka. För oss är detta en oerhört viktig och allvarlig fråga. Vi vill inte vara med i den här leken, där man säger att man inte kan göra någonting åt 4 % arbetslöshet, som det sades här under budgetdebatten. Visst kan och skall man göra någonting åt arbetslösheten! Varje människa som drabbas av arbetslöshet skall få chansen att så snabbt som möjligt komma tillbaka i arbetslivet. Vi skall inte spara någon möda på detta. Jag har i dag fört fram ett uppslag som vi bearbetar och som vi vill ha till stånd en diskussion omkring. Vi vill göra en insats för dem som finns i produktionen och som inte har fått chansen under de gångna högkonjunkturåren att få del av personalutbildning, kompetensutveckling osv., samtidigt som vi vill skapa öppningar för dem som står utanför. Det här är en viktig sak, och jag avser att återkomma till den i olika sammanhang under den närmaste tiden. Det borgerliga alternativet har diskuterats. Jag har förstått att det är en mycket öm tå. Jag visste inte att den var så öm när jag ställde försynta frågor och sammanfattade innehållet i de olika förslag ni har lagt fram. Men jag tror inte att ni har varit så engagerade och så upprörda över något i samhället som just detta faktum att jag bara redovisade innehållet och sammanfattade era förslag. Ni får gärna klaga på mig för jag tål det. Men det är ju inte bara jag som tycker detta. Dagens Nyheter som i allmänhet stöder er skriver, att om det skulle bli en borgerlig regering efter valet, har man inte råd att starta på det sättet i höst, eftersom den politik som ni i dag har talat för och tidigare lagt fram i era motioner, skulle -- enligt Dagens Nyheter -- påminna marknaden om gamla synder. Det är era egna, marknaden och Dagens Nyheter, som reagerar mot detta. Sedan har det frågats om regeringsalternativet. Det är företrädare för de tre borgerliga partierna som sagt att ni skall bilda en trepartiregering. Det är detta faktum som gör att vi ställer stora krav på er att redovisa hur det skall hänga ihop. Gunnar Björk har frågat mig om vårt regeringsalternativ. Vi går ut i valet för att vinna en socialdemokratisk valseger. Under många år har vi i regeringsställning visat att vi kan utforma en sammanhängande regeringspolitik, och vi har också visat den öppenhet som jag tycker tillhör demokratin: att i riksdagen kunna samarbeta med olika partier och finna bra lösningar. När Gunnar Björk påstår att den socialdemokratiska regeringen är svag måste jag säga att bilden inte alls stämmer. Man kan gå till en tidning som Svenska Dagbladet, som inte precis är någon socialdemokratisk tidning eller något regeringsorgan. Den tidningen har understrukit att den här regeringen är mycket handlingskraftig. Förra året var faktiskt ett år med stora och viktiga beslut beträffande bl.a. skatter, livsmedelspolitik, Europapolitik och energifrågor. Vi har kunnat hantera stora och viktiga frågor och finna lösningar. Och vi har gjort det med den öppenhet som demokratin kräver: att i riksdagen åstadkomma nödvändiga breda kompromisser. Det är vårt sätt att gå fram. Oppositionen står för ett trepartialternativ som styrs från högerkanten. Erfarenheten från de sex år då ni hade regeringsmakten visade att ni när ni kom till riksdagen var låsta och inte kunde åstadkomma de öppningar och de diskussioner som hör demokratin till. Det är samma olycka som ni nu erbjuder. Ni kan inte tala om vilket innehåll det är fråga om. Det är självklart att frågor måste ställas, men jag har förstått att det rör sig om en utomordentligt öm punkt. Till sist till Lars-Ove Hagberg. De rekommendationer som Lars-Ove Hagberg för fram med engagemang -- och med indignation eftersom vi inte har tagit fasta på dem -- är ju inte helt nya. De har tillämpats tidigare i andra länder. Vi vet hur det gick. I ert parti skall ni ju ha någon sorts inre sorgearbete med anledning av vad som har hänt i Östeuropa och för att komma fram till något slags förnyelse. Vi får väl vänta och se vad ni kommer fram till i detta sorgearbete, innan vi tar fasta på några rekommendationer från ert håll. Jag tror inte att det som Lars-Ove Hagberg redovisade i dag är någonting som hör framtiden till.

Herr talman! Jag skall säga några ord om det till betänkandet fogade särskilda yttrande som vi moderater i utskottet står bakom. Vi som under några år har varit ledamöter i den här församlingen har ju upplevt att de förslag som vi har motionerat om i regel har avslagits och hamnat i papperskorgen. Vi har också kunnat konstatera att våra förslag efter någon tid har lagts på riksdagens bord som regeringens förslag -- utan att det med ett enda ord nämns att ledamoten X eller Y har varit inne på samma tankegångar. Det här har vi fått leva med, och vi har väl också funnit oss i det.

Därför har jag skrivit en motion. Under senare tid har vi i finansutskottet behandlat frågor som under lång tid har drivits av oss moderater och som socialdemokraterna med hjälp av något stödparti här i riksdagen förkastat för att sedan propositionsvägen presentera som regeringsförslag. Man agerar som om förnuftigt departementsfolk hade tänkt, trots att det i realiteten är vi moderater som stått fadder. Självklart är regeringens sinnesändring bra. Det är bra att viktiga moderatståndpunkter tas upp, men jag tycker att det kunde visas litet generositet, så att det verkliga ursprunget till förslagen nämns. Jag skulle kunna räkna upp flera förslag -- Lars Tobisson hade en katalog i början av sitt anförande -- som den socialdemokratiska regeringen anammat och gjort till sina. Man kan t.ex. nämna slopandet av valutaregleringen, avregleringen av kreditmarknaden, slopandet av SCB-sympatierna, men där har visst moderaterna på nytt ändrat sig. Svenskt medlemskap i EG nämnde visst Lars Tobisson. Alla är de gamla moderatkrav. Vi har ingen reservation på denna punkt, och jag skall nöja mig med att citera en mening ur det särskilda yttrandet. Det står bl.a. följande: ''Med hänsyn till den uppmärksamhet motionen redan väckt framstår det emellertid enligt vår mening inte som nödvändigt att nu ytterligare ge regeringen detta till känna.'' I kanslihuset vet de vad vi tycker. Vi får press på våra motioner, och det är bra. Det är jag, Lars Tobisson och Rune Ryndén de två andra moderata ledamöterna i finansutskottet -- som tycker så här. Vi får nöja oss med förvissningen om att man i kanslihuset känner till detta. Om några månader har vi val. På regeringsbänken får ni säga vad ni vill, men allt talar för att vi om några månader, efter valet, har en ny borgerlig regering med starkt moderat inflytande. Nu räknar jag inte, herr talman, med att bli statsråd i den nya regeringen. Men jag skall tala med mina vänner som blir regeringsledamöter och ge dem ett råd. Om det kommer något vettigt förslag från oppositionspartiet socialdemokraterna -- chansen är väl inte så speciellt stor -- som överenstämmer med den borgerliga regeringens tankegångar skall jag säga till mina vänner: Nämn någonting om detta i propositionen! Jag är övertygad om att socialdemokraterna skulle uppleva en viss glädje över omnämnandet.

Herr talman! Med tanke på ett beslut här i kammaren strax före jul 1990 skrev jag en motion som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande 31. Min motion baseras på det faktum att riksdagens majoritet beslöt att arvodet till riksdagens ledamöter icke skulle höjas under perioden oktober 1990--december 1991. Det finns ett beklagligt tryckfel i betänkandet. Där står att arvodet skall vara oförändrat ett år längre än vad som beslutats -- men det behöver vi kanske inte ta så stor hänsyn till. Herr talman! De ord som egentligen skulle ligga i ens mun när det gäller hanteringen kring det här arvodesstoppet vill jag inte uttala från riksdagens talarstol. Men det är många kraftiga ord som ligger mycket nära till hands. Vi har som ledamöter av Sveriges riksdag, vid en internationella jämförelse, dåliga villkor. Nu har de på grund av en majoritet i riksdagen blivit än värre. Vad vi gjort här har inneburit att vi gått emot det vi själva en gång beslutade. I syfte att slippa en massmedial debatt varje år om våra arvoden beslöt riksdagen, i stort sett i full enighet, att vi skulle följa den löneutveckling som hovrättsråden hade i genomsnitt. Det verkar vara bra och rationellt. Att det sedan inte blev förrän i oktober månad varje år som arvodena skulle justeras beror antagligen på att hovrättsråden hade en central förhandling som blev klar i maj månad. Sedan ville riksdagens förvaltningskontor avvakta de lokala förhandlingarna. Efter det att man hade fått in den statistik som var relevant skulle man kunna föreslå de nya arvoden som skulle gälla. Det här med stopp för höjningen av arvoden har riksdagen prövat tidigare. Fälldinregeringen prövade det -- till ingen som helst nytta. Nu är vi tydligen utsatta för samma process igen. Vem är det då som står bakom dessa beslut, herr talman? Jo, det är tre partier som i dag inte verkar vara de mest stabila i det här parlamentet. Socialdemokraterna upplever i dag ett sådant ras i opinionen som aldrig skådats hittills. När det gäller vänsterpartiet har det i dessa dagar i press och andra massmedia framgått hur stark turbulensen är i det partiet. I fråga om miljöpartiet påstår många professionella experter att det partiet inte kommer att sitta i riksdagen till hösten. Det är alltså dessa tre partier som står för det här populistiska beslutet. De vågar inte gå ut och säga: Visst skall vi i riksdagen ha arvodesförhöjning liksom alla andra. Vad man glömde tala om var att debatten faktiskt handlade om 1991. Vi i riksdagen skulle, därför att vissa partier var rädda för en kortsiktig storm, inte ge oss arvodeshöjning för 1990. År 1991 -- okej, då skulle vi så klart hålla igen som alla andra. Men varför skulle vi göra det redan 1990? Det skulle vara trevligt att få svar på den frågan här i dag. Framför allt socialdemokraterna tog inte det här beslutet utan vånda. Det har försports att det var en rätt intensiv debatt i den socialdemokratiska riksdagsgruppen innan man kom fram till ett beslut. Men det är socialdemokraternas problem. Jag sade tidigare, herr talman, att jag inte skulle vilja ta de ord i min mun som det egentligen fanns skäl att uttala. Men nu skall jag ta dem i min mun. Det är kvalificerad ynkedom när ledande fackliga företrädare -- och även en del ledande företagsledare i Sverige -- står upp och säger att det är bra att riksdagen fattade det här beslutet. De hade samtliga erhållit kraftiga lönehöjningar 1990. Jag tror att om man hade offentliggjort de lönehöjningar som dessa personer erhöll 1990, så hade det varit till mycket större skada för Sveriges ekonomi än den trots allt ganska blygsamma ökning vi skulle ha fått i oktober 1990. Vad får det här för effekt? Jo, det får den effekten att den krets som är intresserad av att komma in i riksdagen och sköta det viktiga uppdrag som det trots allt innebär att sitta i riksdagen, blir mindre och mindre i takt med att vi försämrar villkoren för ledamöterna. Många av de människor som har kritiserat den hittills förda svenska politiken, och på punkt efter punkt haft rätt, kommer inte hit. De föredrar att sitta utanför och tala om för oss vad vi skall göra. Det hade ju varit betydligt mer rationellt att ha dessa personer representerade i något parti i riksdagen. Men man kan ju hysa en from förhoppning. Om vi får en ny regeringen till hösten, vilket alla tecken tyder på -- även om man icke skall sälja skinnet förrän björnen är skjuten -- hoppas jag att den har mera kurage och kanske t.o.m. river upp det här beslutet. Till sist, herr talman, skulle jag vilja ställa en fråga, framför allt till Olle Svensson -- om det nu var så besvärligt att medge en arvodeshöjning fr.o.m. oktober 1990. I betänkandet står oreserverat att fr.o.m. den 1 januari 1992 -- om exakt nio och en halv månad -- skall riksdagens ledamöter, utan diskussion, ha det arvode som hovrättsråden har den 1 januari. Då är min fråga: Har man så mycket kurage att man med automatik den 1 januari nästa år kommer att ge oss drygt 4 000 kr. per månad i arvodeshöjning, eller kommer man att lägga fram ett nytt betänkande där man tar tillbaka det också? Kan vi i detta fall, Olle Svensson, lita på KUs betänkande?

Herr talman! Olle Svensson är ju ordförande i konstitutionsutskottet och kanske inte den som har den största insikten i Sveriges finansiella problem. Faktum är att skälet till att vi skulle säga nej till en arvodeshöjning i oktober 1990 och för hela detta år var att vi skulle vara ett föredöme för den svenska arbetsmarknaden, för de svenska löntagarna, så att de inte med hänvisning till vårt resultat skulle begära stora löneförhöjningar som samhällsekonomin inte orkade bära. Men, Olle Svensson, vad är det som säger att vi redan i dag, så står det faktiskt i betänkandet, kan säga att den 1 januari 1992 tickar det ut med automatik drygt 4 000 kr. extra per ledamot i arvode? Vad baserar utskottet detta på? Tidigare i dag sade finansministern att de närmaste åren inte kommer att vara de mest glädjesamma från ekonomisk synpunkt. Men om vi i oktober 90 var tvingade att hålla igen, vad är det då som säger att vi plötsligt den 1 januari 1992 kan erhålla de pengarna? Frågan uppstår då i vilket syfte och vilken avsikten har varit med beslutet. Jag har svaret: Det är ett spel för galleriet. Det kallas på ren svenska för populism.

Herr talman! Hans Leghammar säger att det inte är ofta som jag har rätt. Det utgör en talande jämförelse att se opinionssiffrorna för miljöpartiet. Jag är så pass läskunnig att jag kan se att Hans Leghammar har skrivit under detta betänkande. I betänkandet garanteras att vi ledamöter skall få en automatisk löneförhöjning den 1 januari 1992. Står inte Hans Leghammar bakom detta? Har han skrivit på något som han inte har någon aning om?
Herr talman! Ibland förvånas man över intensiteten hos vissa ledamöter när det gäller frågor som redan är avgjorda. Denna fråga avgjordes förra året. I det betänkande som behandlade frågan klargjorde jag i ett särskilt yttrande mitt ställningstagande gentemot vad utskottet hade skrivit. Man kan inte binda en riksdag som skall väljas till hösten nu. Det är min principiella övertygelse att det inte går att göra något sådant. Varje riksdag kan naturligtvis göra ett nytt övervägande om riksdagslönerna. Det går inte att binda något sådant i förväg. Den skrivningen gäller även nu. Jag tyckte att det var meningslöst att skriva in det en gång till. Jag klargjorde den ståndpunkten förra gången som ärendet diskuterades.

Herr talman! Det är frestande att ge sig in i en allmänpolitisk debatt och jämföra moderat politik med miljöpartistisk politik. Jag tar gärna den debatten i valrörelsen. Jag tycker inte att debatten om riksdagsmännens löner skall breddas alltför mycket. Det viktiga är att våra beslut inte kan bindas. Jag klargjorde detta förra gången ärendet var uppe till behandling, och jag har klargjort det från talarstolen i dag eftersom jag inte har brytt mig om att skriva ett särskilt yttrande denna gång.
Herr talman! Här har vi ett betänkande som går ut till allmänheten. Där står det att vi ledamöter automatiskt kommer att få en löneförhöjning. Vi vet att ute bland svenska folket sjunker förtroendet för miljöpartiet. Kan man nu inte ens lita på att det miljöpartiet skriver under i betänkandena är korrekt? Gällde detta endast den dag ni justerade protokollet? Skiftar ni åsikt så fort?
Det går inte att binda några beslut.
Herr talman! Slutsatsen är alltså att när det gäller betänkanden skrivna i riksdagen och undertecknade av miljöpartister skall man inte tro på vad som står i betänkandena utan man måste fråga dem vad de egentligen menar.
Herr talman! Det fungerar så att om inte en riksdagsledamot tar ett initiativ när ett ärende kommer upp till diskussion nästa gång i riksdagen, så blir det givetvis en automatik. Eftersom jag inte har en förstaplats på listan och inte är hundraprocentigt säker på att jag sitter här i riksdagen efter valet -- det kanske skall tilläggas att jag själv har avsagt mig, inte blivit petad, vill jag inte i utskottet ta ställning i en fråga som skall avgöras av nästa riksmöte.

Herr talman! Det är åter dags att behandla frågan om hur terroristlagstiftningen har tillämpats under ett år. Efter kammardebatten i fjol när vi behandlade terroristlagstiftningen blev jag av den turkiska ambassadören förärad ett personligt brev och ett album med färgfotografier av lik. En del av bilderna skickade jag till FOA efter det att jag hade fått kommentarer om att det i en del fall kunde röra sig om människor som dött av kemisk gas. Min slutsats, efter att ha tagit del av svaren som jag har fått, är att bilderna i fråga antingen är från Halabja, den irakiska staden som bombades av Saddam Hussein, eller från Turkiet. Kurdiska källor påstår att även Turkiet har använt sig av kemisk gas mot kurder. Det återstår att se om dagens debatt kommer att rendera mig en gåva av det här litet makabra slaget. Vänsterpartiets reservationer i år med anledning av regeringens skrivelse och utskottsmajoritetens betänkande är två. Den ena är en reservation som i nuläget är att betrakta som en markering av vår syn på en särskild lagstiftning som enbart riktar sig mot människor med annat än svenskt medborgarskap. Det är en lagstiftning som även innebär att vanlig straffrättskipning sätts ur spel. Att den i dag mer kan ses som en markering beror på, som även påpekas i betänkandet, att riksdagen inom kort kommer att få ett nytt förslag till terroristlagstiftning att ta ställning till.

När det gäller Turkiet skriver regeringen att landet även under denna period har varit utsatt för internationell terrorism. Två helt skilda rörelser, PKK och islamiska fundamentalistiska organisationer, har stått för huvuddelen av terrorhandlingarna. Vidare står det att PKKs aktiviteter i östra Turkiet har fortsatt och att rapporter om strider har förekommit flera gånger i veckan trots ökade vapeninsatser i området. Jag håller med om att palestiniernas aktiviteter är att se som motstånd mot ockupation, men jag anser även att kurdernas väpnade kamp också är att se som motstånd mot ockupation. Kan någon här i kammaren från utskottsmajoriteten redogöra för vilka kriterier ni anser skall användas för att beskriva vad som är internationell terrorism? Är det huvudregeln i vår egen lagstiftning eller är det de berörda ländernas egna definitioner av vilka organisationer som är att betrakta som terroristorganisationer som vi bör använda oss av? Turkiets behandling av den kurdiska befolkningen, brotten mot mänskliga rättigheter, tvångsförflyttningar, mord, misshandel, tortyr, summariska rättegångar, fängslade och torterade barn -- listan kan göras mycket lång, och brotten är väl dokumenterade. Jag har en bunt telegram från Amnesty som jag glömt uppe på mitt rum. Jag har samlat dem. De sträcker sig från oktober 1990 till januari 1991, dvs. fyra månader. I dessa telegram räknas upp 504 namn på fängslade personer som utsatts för tortyr eller som riskerar att utsättas för tortyr. Bland dessa finns även många kvinnor och barn, och merparten av dem är kurder. Amnesty vädjar om att man skall protestera till turkiska myndigheter. Organisationen för mänskliga rättigheter i Turkiet sänder kontinuerligt rapporter liksom kurdiska politiska organisationer, bland dem PKK. Det måste även i andra partier finnas ledamöter som kontinuerligt får dessa rapporter och som borde protestera mot den beskrivning som görs i regeringens skrivelse vad gäller kurdernas väpnade kamp. Sanningen är att PKK har ett mycket brett stöd hos det kurdiska folket. Den väpnade kampen i den del av Kurdistan som ligger inom Turkiets gränser har även ett brett stöd bland andra partier i andra delar av Kurdistan. Det finns delade meningar om partiets ledare, bristande demokrati i partiet och politisk omognad. Men PKK är det parti som finns i regionen inne i landet. Partiets styrka växer snabbt, och det får växande sympatier från det kurdiska folket. Sverige går här Turkiets ärenden och hjälper till att förhindra en demokratisk utveckling av PKK genom att terroriststämpla organisationen. Vi sviker det kurdiska folket genom att förtiga den statsterrorism som den turkiska regimen utövar, genom att beskriva kurdernas kamp som terrordåd och genom att terroriststämpla deras organisation. Herr talman!

Herr talman! Jag tänker inte i dag föra någon längre debatt om terroristlagstiftningen. Regeringens proposition om nya regler i detta avseende har nyligen lagts på riksdagens bord, och motionstiden utgår den 24 mars. Vi får tillfälle att senare i vår ingående behandla hur den framtida lagstiftningen skall se ut på detta område. Vi får då också möjlighet att diskutera det jag uppfattar som Berith Erikssons huvudfråga, nämligen definitionen av begreppet terrorism och enligt vilka kriterier den särskilda lagstiftningen skall tillämpas i framtiden. Jag ser fram emot motionsskrivandet och diskussionen både i justitieutskottet och sedermera i kammaren, och jag tänker inte uppehålla mig mer vid detta. Vi har att behandla regeringens skrivelse om tillämpningen av den nuvarande terroristlagstiftningen. Av den skrivelsen framgår att inga terrordåd hänförliga till begreppet internationell terrorism har inträffat i Sverige under den period som redogörelsen omfattar. Regeringen har under perioden utvisat en person med stöd av terroristlagstiftningen. Utvisning av en annan person aktualiserades samtidigt med detta fall, men den personen lämnade Sverige frivilligt, varför ärendet avskrevs. De särskilda möjligheter till hemlig teleavlyssning och andra tvångsmedel som regleras i terroristlagstiftningen och kan användas efter tillstånd av domstol, har inte tillämpats under denna period. Utskottet har föreslagit att riksdagen skall ställa sig bakom den redogörelse som görs i skrivelsen och lägga den till handlingarna. Utskottet understryker i sina överväganden att det även fortsättningsvis finns behov av särskilda bestämmelser för att motverka den internationella terrorismen, men hänvisar till behandlingen av den proposition om den framtida lagstiftningens utformning som nu lagts på riksdagens bord. Berith Eriksson tar upp en diskussion om förhållandena i Turkiet och behandlingen av kurderna och andra oppositionella i Turkiet. Jag skall inte ge mig in i den frågan, eftersom den närmast hör hemma i den utrikespolitiska debatten. Jag skall inte närmare beröra frågan mer än att konstatera att PKK är att betrakta, eller har betraktats, som en terroristorganisation. Denna organisation har visat sig vara beredd att utöva terrordåd utanför sitt hemland mot avhoppade PKK-are och andra motståndare som organiserat sig i andra grupper för ett fritt Kurdistan vid sidan av PKK. Sådana terrordåd har begåtts på en rad håll. Vi har i Sverige erfarenhet av detta, och man har i Frankrike, i Österrike och på annat håll uppfattningen att PKK är en organisation som väl motsvarar den definition som vi hitintills haft på en terroristorganisation. Berith Eriksson tar upp de skrivningar om palestiniernas situation som finns i regeringens skrivelser där det sägs att det närmast är fråga om motstånd mot en ockupation.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
Herr talman! Inte heller jag tänker förlänga debatten genom att ta upp terroristlagstiftningen, även om det finns mycket att säga i denna fråga. Det finns anledning att återkomma till den. Men jag vill ändå påpeka att det i nuläget är viktigare än någonsin hur ett land som exempelvis Sverige uttrycker sig i sin beskrivning av vad som händer i ett sådant land som Turkiet och med ett folk som kurderna. När det gäller beskrivningen av PKKs dåd utomlands kan varken jag eller Lars-Erik Lövdén med någon hundraprocentig säkerhet säga vad som är sant eller inte sant. Däremot kan vi vara överens om att vi måste stödja kurdernas kamp i Turkiet. Det är då fråga om vi bäst gör det genom att envetet bita oss fast vid uppfattningen att organisationen PKK är en terroristorganisation. Organisationen har ju ett så stort stöd. Det är här fråga om regeringens beskrivning av vad som har hänt i Turkiet under det år som skrivelsen avser. Dels talar man i skrivelsen om att det i östra Turkiet har förekommit sammanstötningar, dels beskriver man dem som terrordåd. I stället handlar det om att det i ett land förs en befrielsekamp som ett mycket stort antal människor har varit inblandade i under det gångna året. Det är inte fråga om -- som många vill görande gällande -- en liten extremistorganisation med några hundra kanske tusen aktivister, utan det rör sig om hundratusentals människor och demonstrationer med deltagande av tiotusentals människor. I svensk massmedia tycks man inte på allvar ta upp förhållandena i Turkiet, något som vi i olika sammanhang diskuterar här i riksdagen. Det är viktigt att diskutera detta, även om det nu rör sig om en redogörelse från justitiedepartementet om vad som har hänt under det gångna året. Om man inte kan göra en mer verklighetstrogen beskrivning, då kan man lika gärna lämna det hela åt sitt öde. Man diskuterar situationen i tjugo länder och inte i alla världens länder.
Herr talman! Berith Eriksson och jag ser litet olika på hur PKK skall betraktas. I det alldeles övervägande antalet länder i Västeuropa betraktas PKK som en terroristorganisation. Organisationen har bevisligen också begått terroristdåd i Västeuropa. Det har man också gjort i Sverige. Två mord har utförts av avhoppade PKK-are på uppdrag av PKK. Det är viktigt att klargöra att vi inte kan acceptera organisationer som är beredda att utanför sitt hemland begå brott i politiska syften. PKK är att betrakta som en sådan organisation, dvs. en terroristorganisation.
Herr talman! Såvitt jag vet är det Sverige och det forna Västtyskland som har utpekat PKK som en terroristorganisation. Det är riktigt, som Lars-Erik Lövdén säger, att det har begåtts två mord i Sverige av avhoppade PKK-are. Två personer sitter också i fängelse för det. Men åklagarna ansåg inte att det fanns något belägg för att en organisation var inblandad. Jag tycker det är att dra alltför långtgående slutsatser när man med utgångspunkt i SÄPOs uppgifter säger att det finns bevis för att PKK som organisation var inblandad i de två morden. Då är vi tillbaka till fjolårets debatt här i kammaren om SÄPOs underlag och styrkan i dess undersökningsmaterial. De jurister som har studerat det anser verkligen inte att det håller för att fastslå att PKK skulle vara ansvarigt för de två morden.

Herr talman! Jag instämmer med Lars-Erik Lövdén i att vi inte nu skall föra en diskussion om terroristlagstiftningen. En proposition i ärendet har just kommit, och vi får möjlighet att väcka motioner med anledning av den. Därefter kan vi föra en mer djupgående diskussion om terroristlagstiftningen. Jag blir litet förundrad när jag läser utskottets betänkande, inte minst med tanke på att Lars-Erik Lövdén själv har ingått i terroristlagstiftningskommittén. Man hänvisar till fjolårets uttalande över motioner med en annan syn på terroristlagstiftningen och säger att utskottet saknar anledning att göra en annan bedömning än att sådana särskilda regler som terroristlagstiftningen innehåller alltjämt behövs. Man ställer sig alltså bakom den terroristlagstiftning som fanns förra året och som alltjämt gäller. Man säger vidare att utskottet inte gör någon annan bedömning nu. Terroristlagstiftningskommittén har emellertid till följd av den omfattande kritiken mot vissa delar i terroristlagstiftningen kommit fram till att vissa förändringar bör göras. Såvitt jag förstår har också regeringen ändrat sig och bl.a. tagit bort kommunarresten. Jag kan därför inte riktigt förstå varför vi skall ställa oss bakom den terroristlagstiftning som gäller i dag. Själv har jag reserverat mig i kommittén och framfört mycket kritiska synpunkter på delar av terroristlagstiftningen. Jag skall inte nu gå in på de olika delarna, men jag kan alltså inte ställa upp på den lagstiftning som gäller i dag. Det finns allt fog för att ändra den, och det kommer vi att ta ställning till senare. Enligt det framlagda förslaget kommer begreppet terroristorganisation inte att vara aktuellt i framtiden, utan man gör individuella bedömningar av de brott som begås. Det är också något som vi får tillfälle att diskutera senare.

Herr talman! Jag vill på miljöpartiets vägnar klargöra att vi inte är nöjda med den nuvarande lagstiftningen. Vi tycker att debatten skall föras när propositionen behandlas i kammaren. Jag kan dock säga att det är märkligt att man inte skall kunna få sin sak prövad på sedvanligt rättsligt sätt när man överklagar. Det borde finnas ytterligare en instans i utvisningsärenden. Men det är något som vi som sagt återkommer till.

Herr talman! Överläggningsämnet -- behovet av lag rörande ideella föreningar -- kan förefalla tråkigt och oinspirerande. Ingenting kan dock var mer felaktigt. Ämnet angår alla och envar. Låt mig ge några exempel. -- Skall en enskild ha rätt att bli medlem i en förening? -- Skall en enskild ha rätt att slippa tillhöra en förening? -- Skall medlemskap i viss föening kunna ställas som villkor för att erhålla en arbetsanställning? Skall rätten att etablera sig som näringsidkare eller att utöva sin näring vara mer eller mindre beroende av beslut i en förening som man inte tillhör? -- Kan en enskild medlem överklaga ett föreningsbeslut till högre organ inom sammanslutningen -- och i så fall på vilka villkor? -- Finns det några gränser för föreningskollektivets maktbefogenheter i förhållande till en medlem? -- Hur långt sträcker sig helt allmänt majoritetens intresse över den enskilde? Att märka är att den enskilde i många fall är helt beroende av att tillhöra sammanslutningen i fråga för sin arbetsanställning eller av liknande anledning; medlemskap kan vara närmast obligatoriskt. Rättsläget kan i stort karakteriseras som ''det kollektiva intressets övervikt'', en beteckning som jag hämtat från Rättsfondens skrift ''Domstolarna och rättsutvecklingen'', 1989. Detta sätter den enskilde i motsvarande underläge. Makt går före rätt. De inledningsvis ställda frågorna har jag ställt år efter år från denna talarstol. Så frågorna är väl kända. Detsamma gäller svaren som på samma sätt lämnats från talarstolen av min lärde kollega Stig Gustafsson. Så även hans ståndpunkt bör vara väl känd. Självfallet måste det finnas samhälliga ramar som kollektivet måste säkra, vid behov med tvångsmakt. Men det är vid utstakningen av gränsen, punkt för punkt, mellan områdena för den enskildes anspråk på självbestämmande och det omgivande kollektivets krav på överhöghet som djupa, inte alltid helt medvetna, attitydskillnader slår igenom. Denna beskrivning har jag hämtat från prof. Stig Strömholms bok Rött och Blått, vilket innebär att jag här avvikit från det anförande som jag höll förra året och som är protokollfört den 14 mars 1990.

Kollektivet kan utgöras av staten eller -- som i detta fall -- av en ideell förening. Staten har sin makt från fria, suveräna medborgare. Denna makt kan å andra sidan missbrukas och därigenom bli farlig just för samma medborgare. Medborgarna måste därför genom rättsregler skyddas mot risken för sådant missbruk. Så har faktisk skett genom den katalog av rättigheter som inskrivits i vår regeringsform.

Varför står socialisterna alltid på kollektivets sida? I en välskriven intervju med statsrådet Odd 1989 berörs denna fråga. Här har vi kanske pudelns kärna. Jag vill därför återge några brottstycken. Nu, Stig Gustafsson, följer jag mitt anförande från förra året. Menar du, frågar intervjuaren, att det kan gå med välfärdsstaten som det gjorde med dig -- den fokuserar allt mindre på kollektiva lösningar och alltmer på det personliga, det individuella. Ja, svarar Odd Engström, som här uppenbarligen hänför sig till Anders Ehnmarks bok om Machiavelli med titeln Maktens hemligheter. Det är svårt att erkänna för en socialdemokrat, en process. Men historiskt ser jag det som två steg: befrielse är det första steget, frihet det andra. Och befrielsen, fortsätter Engström, har krävt kollektiva ansträngningar. Du kan inte kasta av dig förtryck, hunger och orättvisa utan tillgång till den kraft, den makt som finns i de stora kollektiven, folkrörelserna, partierna, fackföreningarna. Men befrielsen är inget mål i sig: målet är frihet. Och vägen till friheten måste du gå ensam. Det här är ett tal som i enklare politisk slagväxling skulle betraktas som borgerligt, kommenterar intervjuaren. Odd Engström svarar: Socialisterna har alltså trott att när människan blir befriad från förtryck blir hon fri. Liberalerna menar att när människan är fri så befriar hon sig från förtrycket. Båda dessa lösningar är ofullkomliga. Odd Engströms karakteristik av det historiska skeendet är värd begrundan. Anders Ehnmark konstaterar på motsvarande sätt att frihet fordrar befrielse, för att därefter tvivlande ställa frågan om befrielsen verkligen behöver leda till frihet. Det kollektiva tänkandet har alltså sitt ursprung i ett skede där de sociala förhållandena präglades av allvarliga orättvisor av olika slag. Det krävdes då kollektiva insatser för att sätta makt bakom orden. Detta skede tillhör det förgångna. Nu befinner vi oss i ett nytt skede, en iakttagelse som också är Odd Engströms. Det skedet kännetecknas av att den enskilde inte längre behöver tvingas att underkasta sig och sålunda mot sin vilja begränsa sin frihet till förmån för kollektiva lösningar. Det socialdemokratiska tänkandet har emellertid inte lyckats frigöra sig från det förflutna. Var det inte, herr talman, Tegnér som skaldade: Evigt kan ej bli det gamla ej kan vanans nötta läxa evigt repas opp igen. Vad förmultnat är skall ramla, och det friska, nya växa opp utur förstörelsen. Jag beklagar att vice statsministerns nytänkande inte slagit igenom i det socialdemokratiska ställningstagandet i detta ärende. Hur länge får vi vänta på perestrojka här?

Herr talman! Praktiskt taget alla i vårt land tillhör en eller flera föreningar. Medlemskap är -- formellt sätt -- frivilligt för den enskilde, men medlemskap är samtidigt i mycket stor utsträckning en förutsättning för den enskilde för att kunna hävda sina intressen och rättigheter samt för att kunna utöva fritidsaktiviteter, hobbyverksamheter och mycket annat. De synnerligen många föreningarna och organisationerna har härigenom avgörande betydelse både för den enskilde och för hela vårt samhälle. Ett fritt och av statsmakterna oberoende föreningsliv och organisationsväsende är genom både sin omfattning och sina uppgifter en viktig del av vårt folkstyre. Enligt centerpartiets mening är det viktigt att samhället på olika sätt stimulerar föreningslivet och underlättar dess verksamhet. Vi har aktivt arbetat för detta bl.a. genom ekonomiskt stöd till föreningslivet och ekonomiskt stöd till samlingslokaler. Frågan om den enskildes rättigheter och skyldigheter inom en organisation, liksom medborgarnas ställning gentemot olika organisationer, har under senare år uppmärksammats alltmer. Dessutom har frågor om organisationernas ställning och inflytande i vårt moderna samhälle och förhållandet mellan samhälle och organisationer tilldragit sig ett växande intresse. Jag vill erinra om att när det gäller den enskildes ställning kontra samhället är rättigheterna, efter tillägg till regeringsformen, väl grundlagsreglerade i 2 kap. regeringsformen. Där anges nämligen de grundläggande fri och rättigheter som varje medborgare skall vara tillförsäkrad gentemot samhället. Bland de många friheter som anges där finns yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet. Föreningsfriheten beskrivs med orden ''frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften''. Det innebär att samhället inte får hindra någon från att bli medlem i en förening eller hindra bildandet av föreningar. Den enskildes rättigheter gentemot samhället är alltså noga reglerade. Den som anser sig ha blivit felaktigt behandlad av samhället har dessutom möjlighet att vända sig till Europarådet för att få prövat om svenska regler och deras tillämpning står i överensstämmelse med konventionen om mänskliga rättigheter. Jag nämnde att medlemskap i olika organisationer är av synnerligen stor betydelse för den enskilde. Det anmärkningsvärda är att vi inte har någon lagreglering av relationen mellan den enskilde och ideella organisationer. Det finns inget som på något sätt motsvarar de grundlagsfästa reglerna om relationen medborgare -- samhälle. Från centerns sida ser vi det som mycket viktigt att på olika sätt slå vakt om den enskildes ställning. Det gäller inte endast relationen mellan olika enskilda och mellan enskilda och samhället utan också mellan enskilda och organisationerna. Vi har därför under en följd av år i motioner och reservationer begärt utredning om grundläggande lagregler beträffande den enskildes rättigheter och skyldigheter gentemot en förening. Det gäller rätten att stå utanför en förening, den s.k. negativa föreningsrätten, och rätten att slippa bli kollektivansluten till ett politiskt parti. Det har även gällt skydd för småföretagare utan anställda att bli blockerade av en organisation som företagaren i fråga inte har något med att göra. I dag gäller det frågan om en medlems ställning i ideella föreningar. Den frågan har vi diskuterat många gånger. Vad vi kräver och har krävt tidigare är att det skall göras en utredning rörande såväl behovet som den lämpliga utformningen av en lagstiftning på detta område. Tyngdpunkten i en sådan lagstiftning skall ligga på det som från samhällets sida är mest skyddsvärt, nämligen den enskilde medlemmens ställning i förhållande till organisationen. Det handlar även om den enskildes rätt till inträde i, avgång från och uteslutning ur förening, medlems bundenhet av beslut som fattats utan hans medverkan eller frågor utanför föreningens verksamhetsområde. Den lagstiftning som vi vill skall prövas gäller regler som skall stärka den enskildes ställning och därmed även stärka föreningslivet. Det skall vara regler som helt ligger inom den grundlagsfästa föreningsrätten. Att sådana regler inte kan hota föreningsrätten visas av att det när det gäller de ekonomiska föreningarna, vilka ju är en mycket viktig del av Föreningssverige, finns regler om medlems rättigheter och skyldigheter. Dessa regler är utformade ungefär på det sätt som vi menar borde bli aktuellt i fråga om ideella föreningar. Socialdemokraterna fortsätter att kämpa emot en utredning, vars syfte är att stärka den enskildes ställning. Jag vill erinra om att socialdemokraterna på motsvarande sätt under en lång följd av år -- jag tror att det har skett så länge som vi som är närvarande i kammaren nu kan erinra oss -- försvarade systemet med att kollektivansluta människor till sitt parti. Till slut har socialdemokraterna kommit till insikt om att de måste retirera från sin gamla uppfattning i fråga om kollektivanslutningen. Trägen vinner, heter det i ordspråket, och det är tillämpligt på den borgerliga kritiken av kollektivanslutningen. Frågan är nu hur länge socialdemokraterna avser att förhindra den utredning vi begär i reservation nr 1 och som jag nu, herr talman, ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Riksdagen har många traditioner. En tradition är att vi ungefär vid samma tidpunkt varje år, just i brytningen mellan vinter och vår -- egentligen en av våra finaste årstider -- har en debatt om lagstiftning beträffande ideella föreningar. Jag är inte emot fina traditioner -- tro inte det --, men alla traditioner är inte värda att upprätthållas. Just den här traditionella debatten börjar enligt min uppfattning bli överflödig. Under de senaste 15 åren har vi i kammaren diskuterat denna fråga. Oavsett om vi har haft borgerliga regeringar eller socialdemokratiska, så har riksdagen inte velat lyssna på kraven om en lagstiftning när det gäller de ideella föreningarna. Skälen till detta är mycket goda. Vi har i Sverige en mycket rik föreningsflora, som vi skall vara rädda om. De ideella föreningarna i vårt land har stora uppgifter att fylla, och de fungerar utomordentligt väl. I själva verket finns det ingen saklig kritik mot det ideella föreningsväsendet. Den kritik som kommer till synes i de motioner som vi har att behandla här i dag måste jag tyvärr beteckna som osaklig. Som så många gånger tidigare tvingas jag konstatera att man i de borgerliga motionerna och reservationerna när man uppger sig vilja värna om skyddet för den enskilde, i själva verket vänder sig emot bara vissa organisationer. Det är den enskilde medlemmens ställning i förhållande till organisationen som man säger sig vilja värna. Det kan man göra i många former. Men det som man i motionerna vänder sig emot är de fackliga organisationernas verksamhet. Det framgår med all önskvärd tydlighet av exemplifieringen både i motionerna och i reservationen. Det här är emellertid ingenting nytt. Den enskildes frihet hotas, säger man från borgerligt håll, men det är nu, liksom tidigare, inte den enskilde individens frihet som man tänker på. Nej, vad debatten i själva verket handlar om är en kampanj mot de fackliga organisationerna. De här motionerna och debatten som förs omkring dem är ingenting annat än ett led i en antifacklig kampanj, även om den kampanjen har klätts i juridisk språkdräkt. Man säger att det är ett juridiskt problem. Men det är inget sådant, utan det är ett politiskt problem -- man vill ha en lagstiftning riktad mot fackliga organisationer, som inskränker deras möjlighet att på bästa sätt arbeta för sina medlemmar. Det saknas också i övrigt bärande skäl för särskild lagstiftning om ideella föreningar. I själva verket är det främst företeelser utanför ramen för sådan lagstiftning som motionärerna har haft i åtanke i sina förslag, t.ex. förekomsten av fackliga organisationsklausuler. Ett förbud mot sådana klausuler hör inte till området lagstiftning om ideella föreningar, utan det hör till den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det finns flera andra exempel i motionerna på frågor som inte hör hemma i den debatt som rör lagstiftning om ideella föreningar. Jag tänker här t.ex. på vad som sägs om ''blockader som riktas mot företagare utan anställda, eller med anställda som inte är medlemmar i den blockerande organisationen''. Även detta är en ren arbetsrättslig fråga, och den bör därför diskuteras i andra utskott än lagutskottet. De rättsfall som åberopas i motionerna, t.ex. domarna från högsta domstolen som avser uteslutning ur facklig organisation eller fackförbunds beslut att teckna kollektiv hemförsäkring för sina medlemmar, visar också att det finns en rättsbildning på det här området. I själva verket skall vi vara stolta och glada över att vi har en stark tradition när det gäller ideella föreningars verksamhet. Vi får inte glömma att en lagstiftning på detta område med all nödvändighet skulle bli mycket otymplig. Till ideella föreningar räknas nämligen inte bara fackliga organisationer, vilket man lätt kan få intryck av när man läser motionerna, utan också sällskapsföreningar, som bridgeklubbar, golfklubbar, idrottsföreningar, Röda korset, våra politiska partier, religiösa föreningar, arbetsgivarföreningar, osv. Jag tycker att förhållandena i Finland, som utskottet besökte för något år sedan, ändå visar vilken apparat och vilken byråkrati som krävs om man skulle införa lagstiftning och registrering av ideella föreningar. Låt mig nämna ett exempel. Den avdelning inom justitiedepartementet som sköter dessa frågor har ett trettiotal personer anställda. Det tycker jag säger allt. Är det så att vi vill byråkratisera samhället, så skall vi naturligtvis tillstyrka dessa motioner om lagstiftning. Jag för min del vill inte vara med om det. Till min gamle motkombattant Allan Ekström vill jag säga att jag är imponerad av hans energi när det gäller att försvara motionerna i denna fråga. Nya argument är dock svårare att spåra, men det är inte Allan Ekströms fel. Det finns inga nya och inte heller några bärande argument för den sak han försvarar. Den enskilde har rättsregler att hålla sig till när det gäller medlemskap i ideella föreningar. Här vill jag bara hänvisa till den rättspraxis som har utvecklats. Allan Ekströms citat från intervjun med Odd Engström om kollektivismen och friheten är ju intressanta. Jag ställer mig här på frihetens barrikad -- frihet från lagstiftning, en lagstiftning som bara skulle byråkratisera föreningsväsendet. Jag vill till Martin Olsson säga att även han har varit energisk när det gäller försvaret av motionerna på detta område. Men också i fråga om Martin Olssons inlägg är det svårt att finna några nya, fräscha argument. Herr talman! De ideella föreningarna har en utomordentligt betydelsefull ställning i vårt samhälle. De har alltid tagit sitt samhällsansvar och fullgör ofta viktiga samhällsfunktioner. Ideella föreningar utgör i dag ett omistligt inslag i vår demokrati. Eftersom det inte finns några missförhållanden att peka på och en lagstiftning bara skulle försvåra och krångla till föreningarnas verksamhet, ber jag, herr talman, att till alla delar få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag skall kommentera några av de saker som Stig Gustafsson tog upp. Visst är detta en tradition. Men alltifrån det att jag kom till riksdagen 1971 var det också tradition med en debatt om kollektivanslutningen. Dåvarande partisekreterare och nuvarande utrikesminister Sten Andersson höll storslagna tal, i vilka han hyllade friheten för organisationer att kollektivansluta medlemmar till ett politiskt parti. I dessa tal förekom samma tonläge -- eller kanske ännu något hetsigare -- och samma jargong som nu hos Stig Gustafsson, men då gällde det att det måste vara kollektivet som har rätt att besluta över den enskilde. Det var bra att vi upprätthöll den traditionen ända tills socialdemokraterna backade i frågan. Under 70-talet och långt fram på 80-talet hade vi en annan tradition -- vi diskuterade kärnkraften. Den bortgångne statsministern höll här och utanför det här huset flammande tal mot Thorbjörn Fälldin när denne kritiserade eller ifrågasatte kärnkraften. Jag tror inte att det är fel att återkomma till en fråga. Det är snarare rätt att återkomma till en fråga när man vet att det är en fråga som bör lösas och som har framtiden för sig. Därför har vi återkommit. Det är för att slå vakt om den enskildes ställning, för att hitta lösningar på de tvister som kan uppstå mellan den enskilde och organisationen, som vi behöver lagregler -- på samma sätt som vi behöver lagregler i samhället i övrigt. Som jag framhöll i mitt anförande har vi i centern alltid slagit vakt om och hyllat föreningslivet -- det är inget som helst tvivel om det -- men vi slår också vakt om den enskildes ställning. I de få fall -- det är dess bättre undantagsfall -- då det uppstår konflikt mellan den enskilde och hans förening är det viktigt att det finns regler om det. Med det yrkar jag igen bifall till vår motion och uttrycker förhoppningen att man även fortsättningsvis driver den här frågan i riksdagen till dess att den för en nöjaktig lösning.
Herr talman! Martin Olsson anförde exempel på andra traditioner som upprätthållits här i kammaren. Som exempel nämnde han debatten om kollektivanslutningen. På den punkten skulle jag bara vilja säga att när föreningar vill ha till stånd en förändring -- när man t.ex. kommer med krav på lagstiftning -- skall riksdagen naturligtvis hjälpa till, om man så vill, och det är nödvändigt. Men det har inte ställts några krav på förändringar i det här avseendet från organisationer eller från föreningsväsendet. Tvärtom. Jag skulle vilja citera ett remissyttrande som Svenska arbetsgivareföreningen avgav för något år sedan över samma motioner -- de har ju inte förändrats nämnvärt under årens lopp. Svenska arbetsgivareföreningen sade då i sitt remissyttrande: Föreningen har i samtliga fall avböjt tanken på sådan lagstiftning -- dvs. om ideella föreningar -- med motiveringen att det inte förelegat något påvisbart behov därav. Föreningen vidhåller alltjämt uppfattningen att det inte är erforderligt med en generell lagstiftning angående ideella föreningar. -- Det tycker jag säger allt om behovet av en sådan lagstiftning.
Herr talman! Det har väl gått rätt långt då vännen Stig Gustafsson måste ta till Arbetsgivareföreningens synpunkter för att hitta lämpliga argument att anföra emot oss. Det är självklart att den föreningen liksom andra föreningar inte begär regler i den här riktningen -- det är naturligt. Men här är det fråga om att vi som riksdagsledamöter och representanter för svenska folket företräder de många enskilda människorna. Det är utifrån de aspekterna som vi på olika sätt slår vakt om den enskildes ställning. Vi vill skapa regler, inte för att på något sätt hindra föreningslivet utan för att ge den enskilde tillfredsställande rättigheter när konflikt har uppstått.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga att jag citerade Arbetsgivareföreningens yttrande just därför att de exempel som används i motionerna rör arbetsmarknadens organisationer. Därför tycker jag att det inte finns något lämpligare citat att anföra än Svenska arbetsgivareföreningens yttrande -- LO och TCO har ju precis samma uppfattning.

Herr talman! Reservanterna vill ha en lagreglering av ideella föreningar främst med motivet att skydda den enskildes ställning och rätt i förhållande till föreningen. Utskottsmajoriteten anser att det saknas skäl för en sådan reglering. De förhållanden som beskrivits i motionerna och i någon mån i anförandena här i dag är allvarliga och behöver rättas till. Tyvärr går det inte att göra lagstiftningsvägen på det sätt som motionärerna föreslår utan att den fria föreningsrätten på något sätt begränsas. Det måste därför vara en uppgift för föreningarnas medlemmar. Miljöpartiet vill värna om den fria föreningsrätten och om möjligheten att bilda föreningar för olika ändamål och göra det på det sätt som är mest ändamålsenligt i just den situation som man befinner sig i. Det är en av de viktigaste grunderna för ett demokratiskt samhälle. Därför ställer sig miljöpartiet bakom utskottsmajoritetens hemställan att riksdagen skall avslå motionerna, men eftersom vi gör det med en annan motivering än majoriteten yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Efter förslag av kulturutskottet gjorde riksdagen förra året det uttalandet att regeringen i årets budgetproposition borde föreslå en reell uppräkning av statens bidrag till trossamfunden. Utskottets skäl för att begära en uppräkning av anslaget var bl.a. att antalet medlemmar i våra invandrarkyrkor ökat mycket kraftigt under 80 Tidigare hade endast församlingar inom den krets som samverkar i Sveriges frikyrkoråd kunnat få del av statsbidragen. I dag är trossamfunden i Sverige ganska många, och vid sidan av de ursprungliga frikyrkliga samfunden finns anglikanska kyrkan, estniska evangelisk-lutherska kyrkan, de islamiska församlingarna, de judiska församlingarna, de ortodoxa och österländska kyrkornas ekumeniska råd, Stockholms katolska stift och ungerska protestantiska kyrkan, som också får del av statsbidragen. milj.kr., räcker inte och når alls inte den nivå som kulturutskottet avsåg i sitt uttalande. Med de senaste årens höga inflation och eftersläpningen i anslagstilldelningen hade det behövts betydligt kraftfullare insatser för att täcka behoven. Folkpartiet liberalerna föreslår i sin reservation att ytterligare 3 milj.kr. anvisas och, herr talman, jag vill yrka bifall till reservationen. Jag är medveten om att en uppräkning med 3 milj.kr. inte heller räcker för att täcka behoven, men varje krona utöver vad regeringen föreslagit är värdefull, särskilt som kostnader för byggande och underhåll haft en våldsam ökning. I ett särskilt yttrande till betänkandet har folkpartiet liberalerna anknutit till regeringens uttalande om att skattereformens effekter för folkrörelserna bör följas med särskild uppmärksamhet. Trossamfundens ungdomsverksamhet får del av statsbidragen, men de kan ju inte, som exempelvis ett företag, kvitta ingående mervärdeskatt mot den som betalas ut. Här brister det fortfarande i kompensationen till trossamfunden och andra folkrörelser som t.ex. Från folkpartiet liberalernas sida förutsätter vi att regeringen står fast vid sitt uttalande i samband med skattereformen och söker former för att rätta till bristerna. Slutligen, herr talman, vill jag kommentera en skrivning i detta betänkande som jag nog tycker var ganska onödig. Utskottet hänvisar till möjligheten för folkrörelserna och därmed också trossamfunden att finansiera sin verksamhet med spel och lotterier. Herr talman! Den som vet något om trossamfunden känner också till att spel och dobbel är dem fullständigt främmande. Tvärtom sysslar många av dem med Gud i mer behagliga gärningar. Frälsningsarmén t.ex. gör en mycket värdefull insats genom att ge mat och husrum åt dem som hamnat på vårt samhälles skuggsida; frälsningssoldaterna tar vid där vårt kostsamma, sociala nätverk kommit till korta. Herr talman! Jag vill ännu en gång yrka bifall till folkpartireservationen.

Herr talman! Jag skall inte upprepa vad Margareta Fogelberg har sagt om hur det har fungerat tidigare; det gäller statsbidrag till nya trossamfund för deras verksamhet. Kulturutskottet uttalade förra året att statsbidraget till trossamfund måste höjas ordentligt med hänsyn till det ökade antalet invandrare under 1980-talet. Det har regeringen nu gjort. Det har blivit plus 10 miljoner. Det är en ökning med 17 %, vilket -- anser jag -- är ganska mycket. I den situation som råder, där vi hela tiden måste ta hänsyn till ekonomin och nagelfara förslagen på alla möjliga områden, anser vi att det är en ganska bra höjning. Om vi hade haft råd hade vi givetvis kunnat anslå ytterligare miljoner, men det har vi inte. Jag yrkar därför avslag på den folkpartistiska reservationen, där man yrkar på 3 miljoner utöver regeringens förslag. Den andra fråga som tas upp i det här sammanhanget är skattereformen. Jag vet inte vad Elver Jonsson tänker säga, så jag får väl återkomma till det. Margareta Fogelberg nämnde de övriga folkrörelserna. I uppgörelsen mellan regeringspartiet socialdemokraterna och folkpartiet om skattereformen stod det att idrottsrörelsen skulle få kompensation -- man syftade på det lokala stödet -- och så har ju skett. Man har också sagt att man skall följa upp det hela och se om några folkrörelser har blivit drabbade av skattereformen. I rådande situation är vi givetvis inte färdiga att komma med några förslag i syfte att avhjälpa sådana skevheter. Vi får följa upp det och återkomma. Jag vill ytterligare understryka att barn och ungdomsverksamhet på olika sätt har fått stöd och höjningar, inte bara inom idrottens område, i årets budgetproposition. Jag yrkar givetvis bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande har våra invandrare bidragit till att medlemsantalet i trossamfunden har ökat liksom antalet trossamfund. Det är positivt -- det ger ett fint bidrag till den allmänna kulturverksamheten, kan man säga. Jag tycker att det är synd att Erkki Tammenoksa fått ta på sig den otacksamma uppgiften att försvara regeringens förslag här. Han är annars en mycket god ambassadör här i riksdagen för gruppen invandrare. Erkki Tammenoksa tycker att 17 % är en stor uppräkning. Ja, det beror ju helt på hur hög den nivå är som man utgår ifrån. Vidare säger Tammenoksa att regeringen inte har råd med mer. Men ett par miljoner kronor utöver vad regeringen har föreslagit hade ändå varit ett litet belopp i jämförelse med de enorma summor som man lägger ned på andra folkrörelser, t.ex. idrottsrörelsen.
Herr talman! Jag är givetvis tacksam för Margareta Fogelbergs uppskattande ord, men faktum är att vi har att bevaka olika områden inom det statliga området, och då har vi -- tyvärr -- inte råd. Sedan en annan sak. Jag skulle gärna vilja säga mycket om idrottsrörelsen och dess krav, men jag anser inte att detta är rätt tillfälle att föra den debatten, så jag får väl återkomma till det.

Herr talman! Jag skall ta upp några funderingar med anledning av den motion som jag tillsammans med Erling Bager och Lars Ernestam har väckt till årets riksdag. I samband med fjolårets beslut om reformerad inkomstbeskattning uppmärksammade riksdagen med anledning av motioner riskerna för negativa effekter för folkrörelserna av den breddade och förändrade momsnivån. Finansministern hade uttalat att frågan här borde följas särskilt uppmärksamt. Riksdagen förutsatte att negativa och oförutsedda konsekvenser skulle neutraliseras i detta års budgetproposition. Till en del har detta skett. För idrottens del blir det en relativt kraftig justering och kompensation. I viss mån gäller det de handikappade organisationerna, även om vi från liberalt håll tycker att det är för litet. Svenska kyrkan däremot erhåller fullt ut kompensation för merkostnader på grund av skatteomläggningen. Detta är bra, herr talman. Samtliga dessa justeringar är i linje med riksdagsbeslutet. folkrörelser utgår ingen kompensation. I motionerna Kr409 och Kr410 har vi påtalat att enbart för de fria trossamfunden torde kostnadsökningen uppskattas till upp emot 100 milj.kr. Nu kan det naturligtvis påstås att de ökade utgifterna som avser att finansiera skattereformen faller ut i sänkta skatter för fysiska inkomsttagare. En sådan omläggning av skattesystemet leder dock inte med säkerhet till kommunicerande kärl. De som gynnas mest av skattereformen är kanske inte de som dominerar de genuina folkrörelserna. Ofta är det vad som skulle kunna betecknas som personer med små inkomster och medlemmar utan egen inkomst. I folkrörelsearbetet finns det stora grupper pensionärer, barn och ungdom, inte sällan i de aktiva åldrarna, de som med rätta skulle betecknas som ''småfolket'' eller personer med små inkomster. Nu vill utskottsmajoriteten ge intryck av att trossamfunden, nykterhetsorganisationerna m.fl. skulle ha fått en mycket kraftig uppräkning. Så är inte fallet. Det är tvärtom fråga om en betydande eftersläpning så att man till nöds undergår en ytterligare urholkning. Denna urholkning har för övrigt pågått under flera år. Vi får inte glömma bort att det här inte bara handlar om de direkta statsbidragens relativa försämring utan också om andra inslag som starkt försämrar folkrörelsernas ekonomi. Det finns anledning att erinra om regeringens borttagande av organisationstidskriftsstödet. Det rörde sig om ett förhållandevis litet belopp i statsbudgeten, men ett kraftigt bortfall för de ideella folkrörelserna. Detta tidskriftsstöd som tillkom för att dämpa de allt högre portokostnaderna, plockades bort samtidigt som portot fortsatte att rusa i höjden. Detta anslag på några få miljoner rycktes bort samtidigt som dagspresstödet höjdes till halvmiljardklassen. Tala om solidarisk fördelningspolitik, kulturminister och kulturutskott! I dessa yttersta dagar finns också anledning att erinra om att det statsägda postverket inte aktar för rov att ta extra betalt av fattiga folkrörelser som ordnar frivilliga insamlingar. Jag har velat nämna dessa exempel för att visa att den samlade ekonomiska bilden är starkt negativ för det ideella arbetet. Regering och riksdag hyllar ofta i varma ordalag det frivilliga folkrörelsearbetet som en omistlig del i vårt samhälle.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
Herr talman! Jag vill påpeka att Elver Jonsson tillhör det parti som har varit med i skatteuppgörelsen. Jag skall dock inte ta upp den debatten nu. Jag vill medge att samarbetsnämnden, som har att fördela medel till trossamfunden, tidigare har varit solidarisk gentemot de nya trossamfunden som består av invandrare. Nämnden kan givetvis åberopa att den har gett så mycket mera tidigare att den skall ha kompensation. Jag har talat om vilka möjligheter vi har och inom vilka ramar vi har att röra oss. När det gäller lotteri och spel glömde jag att säga att det inte är fel att hänvisa till en översyn som skall göras på detta område. Det kanske är fel när det gäller trossamfunden, men frågan gäller även andra folkrörelser. Det är då inget fel i att utskottet behandlar den här frågan och hänvisar till en översyn som förhoppningsvis skall utmynna i ett tillskott till folkrörelserna i form av nya medel så att de kan fortsätta sin verksamhet.

Herr talman! Det är riktigt som Erkki Tammenoksa säger att lotteri och spel tillämpas av en del folkrörelser, som har ekonomisk glädje och nytta av det. Det är dock litet torftigt att hänvisa till denna utredning när socialdemokraterna här i riksdagen inte ens ville gå med på att släppa fram fyra omgångar trisslotterier. Man hade begärt att få dessa och borde egentligen ha kunnat få riksdagens stöd. Det var inte fråga om någon direkt statsutgift. Det var fråga om att låta fyra extra omgångar gå till de folkrörelser som deltar i sådan verksamhet. Jag tycker att det är ett tunt besked. Erkki Tammenoksa talade här om att den nämnd som har att fördela medel har varit solidarisk gentemot de nya trossamfunden. Det är ett riktigt påstående. Problemet är bara att man tilldelas en ram som relativt sett har krympt. Det har blivit en eftersläpning. Riksdagen sade förra året att den måste justeras. Det har skett en del, men vi från liberalt håll tycker att man borde ha varit generösare. Jag har också observerat att utskottets talesman inte heller polemiserar mot den bild jag ger av att det har blivit en kraftig försämring, inte bara på grund av en fortgående urholkning, utan på grund av att man har plockat bort stöd på andra punkter. Jag nämnde organisationstidskriftsstödet som exempel. Samtidigt får t.ex. dagspressen flera miljoner. Man har valt spår från socialdemokratins sida. Det är inte de små fattiga folkrörelserna som kommer först. När man väljer kommer tidningsdrakar och andra före. Jag tackar för erinran om att våra partier har varit med om en skatteuppgörelse. Det är en mycket bra skatteuppgörelse. Det hindrar dock inte -- om det på enstaka punkter skulle visa sig vara negativa effekter -- att man gör justeringar som riksdagen förutsatte och som man nu till en del har genomfört. Vi har begärt -- i en socialdemokratisk och en folkpartistisk motion -- att man borde justera de fall där man inte har levt upp till riksdagsbeslutet. Detta har mitt inlägg handlat om. Herr talman! Jag är ändå litet optimistisk. Jag tror att uppmaningen i det särskilda yttrandet kommer att få effekter. I föregående vecka ägde en uppvaktning hos statsrådet Åsbrink rum, då företrädare för olika folkrörelser och partier förde samtal. Statsrådet tog till sig budskapet att man skall rätta till det som har slagit litet snett i marginalen. Det är en rimlig anhållan. Jag tror att både regeringen och riksdagen har allt att vinna på att göra en sådan justering.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis konstatera att vi skall behandla detta speciella betänkande och att vi inte är mogna att besluta om justeringar när det gäller skattereformen nu. Vi får återkomma till det. Jag yrkar avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta betänkande behandlar bidrag mot royalty. Jag kom personligen först i kontakt med den här typen av ärenden när näringsutskottet en mörk höstkväll i slutet av 1979 eller 1980 besökte Bo Finnkvists hemtrakter Uddeholm. Vi skulle få en redogörelse för hur den borgerliga regeringens s.k. villkorslån skulle drabba den då krisdrabbade Dessa villkorslån liknar mycket de bidrag mot royalty som vi i dag diskuterar. Det innebär i praktiken att den som lämnar ett lån till ett utvecklingsprojekt eller ett riskföretag skulle kunna dra av lånet i sin deklaration eller skriva av det. Den som mottar lånet skall ta upp det som en skattepliktig intäkt. De amorteringar som skulle ske när projektet hade lyckats och börjat ge avkastning skulle vara avdragbara. Det här systemet har tillämpats av svenska staten och den statliga industrifonden med icke obetydlig framgång och på ett positivt sätt bidragit till riskkapitalförsörjningen av särskilt riskfyllda projekt. I proposition 1982/83:94 ville dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt även ställa upp på att den skattemässiga behandlingen av denna typ av bidrag eller villkorslån skulle se ut på det sätt som jag har beskrivit. När näringsutskottet nu ställer frågan om privata intressenter skulle kunna få lämna denna typ av villkorslån och på det sättet högst påtagligt positivt hjälpa småföretagen i deras för närvarande utomordentligt besvärliga riskkapitalförsörjning, svarar riksskatteverket till att börja med att man ansåg att så inte var fallet. års riksdag svarade man att det kanske skall tillämpas såsom det sägs i den propositionen, men man hänvisade till att rättsläget är mycket oklart. Man menar att varje enskilt fall skall prövas av riksskatteverkets rättsnämnd, med den mycket utdragna processföring detta innebär, vilket som även kostar den som begär beskedet en hel del pengar. Herr talman! När majoriteten i utskottet nu avslår den motion som vill öppna dessa villkorslån för privata riskkapitalinvesterare, måste jag säga att jag blir ganska indignerad. Jag har mycket svårt att förstå hur någon vill ha ett oklart rättsläge som gör det svårt för småföretag att erhålla riskkapital via ett regelverk motsvarande det som många venture capital-företag och många småföretag får riskkapital enligt utomlands. Oklarhet och osäkerhet kan inte vara i någons intresse. Vilket småföretag kan vänta så länge om det har ett bra riskprojekt och vill göra en riskfylld satsning? Först skall man hitta någon som vill ge ett lån. Sedan skall man driva processen med riksskatteverkets rättsnämnd, för att där förmodligen få ett besked om hur man skall hantera det hela. Inte ens då är det helt klart hur det skall behandlas skattemässigt. Jag är personligen helt övertygad om -- vilket även erfarenheten under 80-talet hitintills visar att det inte blir någon sådan riskkapitalförsörjning. Det kommer att bli fortsatt svårare för små företag i Sverige att få riskkapital. Det tycker jag inte någon kan tjäna på. När man läser majoritetens skrivning får man lätt en känsla av att den mycket väl skulle kunna vara skriven av ett gäng arbetslösa skattejurister som gärna ser fram emot ett stort antal skatteprocesser.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

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationen. Jag och miljöpartiet tycker att det är en god idé att ett företag som har likvida medel men kanske inte så många projekt på gång överlåter sin goda likviditet till ett annat företag, som har idéerna men inte kapitalet. Det låter ganska förnuftigt. Det gäller i och för sig generellt, både stora och små företag. Att detta inte skulle kunna vara skattemässigt helt utklarat tycker vi är beklagligt. Däremot ställde miljöpartiet inte upp på affären med Saab, det s.k. villkorslånet. Det är inte ett lån, utan i princip en överlåtelsen av kapital på vissa villkor. Att vi inte ställde upp på det var för att vi tyckte att det var ett olämpligt projekt, inte för att principen var felaktig. Det vi nu diskuterar är principen. Vi tycker alltså att det är en sund princip. Sedan är det klart att varje projekt får värderas utifrån sina meriter. Som miljöpartist vill jag naturligtvis att det skall vara miljöriktiga och i det avseendet förnuftiga projekt som företagen skall syssla med. Men det får riksdagen försöka att styra på annat sätt, genom att bromsa miljöskadlig verksamhet och uppmuntra miljövänlig.

Det är någonting som i stor utsträckning förekommer i anglosaxisk lagstiftning, där hela rättssystemet bygger på prejudikatsfall. Men svensk lagstiftning har inte den traditionen. Vi har en lagstiftningstradition som säger att lagarna skall tala om för medborgarna hur de skall agera och vilken följd det får när de agerar på ett visst sätt. Jag är förvånad över att utskottsmajoriteten inte säger att vi som lagstiftare har skyldighet att tala om för medborgarna om detta är rätt eller fel. I det här fallet tycker vi i miljöpartiet dessutom att det rör sig om en god idé. Vi skall göra om lagstiftningen så att det blir klart utsagt att detta ligger inom lagarnas ram. Vi tror att vi kan uppmuntra initiativ och kreativitet. Ett företag som har kapital men kanske inte för närvarande har utvecklingsidéer kan på det viset flytta över sitt kapital till ett annat företag, som saknar kapital men har de goda idéerna. Det är därför vi ställer upp på den här reservationen. Jag är övertygad om att vi förr eller senare får en sådan här lagstiftning. Det är bara en tidsfråga innan majoriteten, vad den nu kommer att heta i framtiden, kommer att ändra sig.

Herr talman! Till skillnad från de två föregående talarna vill jag börja med att yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 21 Betänkandet behandlar ett par motioner. Såvitt jag har förstått har motionärernas uppfattning varit att det har varit omöjligt att träffa den här typen av avtal. Men vi har under behandlingen i utskottet förstått att det är möjligt. Det har visat sig efter remisser att de här möjligheterna finns, men att ärendet först skall behandlas av riksskatteverkets rättsnämnd. Utskottsmajoriteten har tyckt att det i en sådan situation är onödigt att göra en utredning och frågan skulle därför aldrig prövas. Det är alltså möjligt att träffa sådana här avtal. Det har vi kommit fram till. Då är det inte nödvändigt med särskilda initiativ. Det är förklaringen till att vi har avstyrkt motionerna. Vi har också avstyrkt utredningsförslaget. Till Per Westerberg vill jag säga att jag har en annan upplevelse av det s.k. Uddeholmslånet. Vi skall inte diskutera det, men jag kan säga att det hade en helt annan konstruktion än royalty. Lånet var egentligen till för att uppmuntra strukturåtgärder. Det utgick också summor i samband med strukturering inom både skogsindustri och stålindustri. Det var anledningen till att det lånet gavs.
Herr talman! Det är inte klarlagt att enskilda personer eller privata företag kan lämna den här typen av villkorslån eller bidrag i utbyte mot royalty. Det vi har sett och det som har genomförts är att svenska staten har kunnat göra det som stat. Sveriges industrifond, en statlig organisation, har kunnat göra det, men inte privata företag och personer. Riksskatteverket svarade också i första vändan att det inte var möjligt för privata företag att ingå sådana avtal. I andra omgången svarade man att rättsläget var oklart och att man borde pröva varje enskilt fall hos riksskatteverkets rättsnämnd.

Herr talman! Riksskatteverket har faktiskt sagt att det är möjligt, men att en prövning skall göras av rättsnämnden när sådana avtal träffas. Vi pratar litet grand förbi varandra. Vårt beslut grundar sig på att det finns en möjlighet.
Herr talman! Riksskatteverket har sagt att rättsläget är oklart och att varje enskilt fall bör prövas av rättsnämnden. Genom det förfarandet är det i praktiken nästan omöjligt för företag som behöver den här typen av riskkapital för små riskfyllda projekt att kunna få det. Det är för mig fortfarande lika obegripligt varför den sittande majoriteten inte vill klargöra vad som egentligen gäller.
Herr talman! Jag tycker att detta tyder på en allmän ovilja att över huvud taget tillstyrka en motion, vare sig den är förnuftig eller oförnuftig. Det leder till att man säger att alla motioner skall avvisas. Det är grundprincipen. I det här fallet leder det till att detta naturligtvis tolkas som en negativ inställning till företagsamheten, eftersom majoriteten inte vill ge den service till företagsamheten som en klar lagstiftning innebär.
Herr talman! Majoritetens ställningstagande kan knappast upplevas som ovilja i och med att vi har utrönt att det finns en möjlighet att träffa sådana här avtal. Det är viktigt att framhålla det, tycker jag. Man får hoppas att sådana här avtal kommer till stånd. Då får vi reda på vilka villkor det blir fråga om. Det kan sägas att en sådan utredning som efterlyses -- det var vad som blev kvar av alla kraven -- också tar mycket lång tid. Det går säkert snabbare att träffa ett sådant här avtal än att vänta på en utredning. Det är möjligt redan i dag att träffa avtal.
Herr talman! Fortfarande är det obegripligt för mig vad Bo Finnkvist menar.

Varför inte klarlägga rättsläget, när detta kan göras genom en mycket snabb utredning? Det är ju inte så värst mycket som behöver utredas. Det är genom att göra preciseringar i lagstiftningen som man verkligen går från ord till handling och anger de ramar som behövs.
Herr talman! Egentligen har jag ingenting att tillägga. Jag instämmer i vad Per Westerberg sade. Det handlar om en ganska enkel utredning, som säkert kan göras som en enmansutredning på någon månad.

Herr talman! Detta betänkande handlar om de myndigheter som vakar över den fria konkurrensen. Marknadsekonomi är en förutsättning för tillväxt och välstånd. I en väl fungerande marknadsekonomi är den fria konkurrensen en av hörnpelarna. Näringsfrihet, etableringsfrihet och äganderätt är de andra hörnpelare som krävs när det gäller att lägga en stabil grund för ett framgångsrikt svenskt näringsliv och därmed för vår ekonomi. Detta med att slå vakt om den fria konkurrensen är till gagn för både den svenska ekonomin och konsumenterna. Att näringsfrihetsombudsmannen, NO, snabbt ingriper i fall där den fria konkurrensen sätts ur spel, t.ex. vid leveransvägran, ligger i allra högsta grad i linje med konsumentintresset. Näringsfrihetsombudsmannens handläggningstider har glädjande nog blivit kortare men kan förhoppningsvis ytterligare förkortas. Moderata samlingspartiet och folkpartiet pekar i en gemensam reservation på detta. Statens pris och konkurrensverks verksamhetsinriktning är numera att utreda, bevaka, uppmärksamma och analysera samhällsekonomiska kostnader till följd av brister i konkurrensens effektivitet. I det nu aktuella betänkandet kan vi läsa att målet för SPKs arbete skall vara att främja konkurrens och effektivitet i såväl privat som offentlig verksamhet. Inom den offentliga verksamheten finns det dess värre knappast någon konkurrens, eftersom socialdemokraterna har gått in för en öststatsmodell. Genom att vi på dessa verksamhetsområden har ett planhushållningssystem lider nu den offentliga sektorn av samma problem som vi har sett att man har i planekonomierna i öst och som de har som arbetar inom monopolsektorn. Hur mycket man än jobbar och sliter upplever man ändå att man har svårt att påverka sin egen arbetssituation. Köer, ineffektivitet, höga kostnader och sjunkande kvalitet är följden av bl.a. bristen på konkurrens. Allt detta går ut över konsumenterna, som efterfrågar de tjänster som det här gäller. Den offentliga verksamheten är således till största delen i dag undantagen från konkurrens genom att det råder en monopolsituation. Den viktigaste konkurrensbefrämjande åtgärd som borde vidtas omedelbart är ju att man öppnar den monopoliserade offentliga sektorn för enskilda företag och för konkurrens. Det näringsförbud som i dag i praktiken råder inom serviceområdet och som innebär att inte minst kvinnor utestängs när det gäller att starta egen verksamhet kommer att upphöra om det efter valet blir en borgerlig regering. Det är ur konsumenternas synpunkt viktigt att de myndigheter som har i uppgift att bevaka den fria konkurrensen fungerar väl och att de bedriver sitt arbete effektivt och med kraft. Moderata samlingspartiet och folkpartiet föreslår att konkurrenskommittén ges tilläggsdirektiv att lämna förslag till en samordning av de konkurrensvårdande myndigheterna NO och SPK för att dessa myndigheter därigenom skall bli så slagkraftiga och effektiva som möjligt i sitt arbete för att befrämja en fri konkurrens.

Herr talman! Eftersom det gäller förslag som har behandlats här i kammaren tidigare skulle jag kunna nöja med att instämma i vad Karin Falkmer här har sagt. Det finns dock ett par saker som jag skulle vilja lägga till. När det gäller NOs handläggningstider vill jag framhålla följande. Tänk vad det ändå lönar sig med opposition och med motioner från oppositionen! Handläggningstiderna hos NO har ju nu nästan halverats. Jag är alldeles övertygad om -- jag riktar mig då till Inga-Britt Johansson, som snart kommer upp i debatten och som skall försvara det aktuella avslagsyrkandet -- att man alls inte skulle ha tittat på denna fråga om inte de aktuella motionerna hade väckts. Frågan skulle alltså inte ha berörts. Jag tror inte att regeringen skulle ha haft en tanke på att det är viktigt pressa ned handläggningstiderna. Vi har således tagit ett steg. Det är bra att handläggningstiderna nästan har halverats. Men en handläggningstid som i genomsnitt är fyra och en halv månad är inte tillräckligt. Det betyder ju att handläggningstiden för flera ärenden är mycket längre. Men handläggningstiden för flera ärenden är också kortare. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Därför vidhåller vi framställda motionsförslag, som vi alltså yrkar bifall till. Också när det gäller sammanslagningen av NO och SPK handlar det om förslag som har framställts tidigare. Socialdemokraterna vägrar att acceptera våra förslag. De avslår alltid våra motioner. Men nu har socialdemokraterna i ett annat sammanhang kommit på att olika statliga verk och myndigheter skall slås samman. I en annan proposition föreslås att SIND och statens energiverk skall slås samman. STU är också aktuellt i det sammanhanget. Jag är alldeles övertygad om att detta kommer att verkställas. När det blir av vet jag inte. Förslag från regeringen tycks smakligare för socialdemokraterna än förslag från oppositionen. Att man har en sådan här överlappande verksamhet mellan NO och SPK -- jag är säker på att det är fråga om en sådan -- innebär att man måste försöka rationalisera. Därför är det som här tas upp ett steg i rätt riktning. Jag tycker att det är riktigt att sittande konkurrenskommitté borde få i uppdrag att analysera dessa förhållanden och att göra en bra sammanvägning beträffande samordningen. Det må gälla NO, SPK och kanske också konsumentverket, för att ta några exempel. Den analysen måste man få göra. Herr talman! Vi står naturligtvis bakom de två reservationer som vi har undertecknat i detta sammanhang. För enkelhetens skulle nöjer jag mig dock med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag har avstått från att ansluta mig till reservation nr 1. Däremot anslöt jag mig i fjol till en liknande reservation. I och för sig instämmer jag i Gudrun Norbergs omdöme beträffande reservation nr 2, nämligen att det är mycket som går av bara farten. I det här fallet tycker jag nog att oppositionen litet grand så att säga har kört av bara farten. På ett år har det ju gått att korta ned handläggningstiderna inom de aktuella myndigheterna. Handläggningstiderna är ju nu ungefär hälften så långa som de var tidigare. Därför hade det kanske varit smart att säga att det är bra. Det kanske t.o.m. räcker. Det finns nämligen två aspekter här. Vi skall ha en bra konkurrens. Men de här myndigheterna har ju också sett till att rättssäkerheten i dessa frågor på olika sätt beaktas. En viss utredningstid kan behövas. Därför har jag i år inte anslutit mig till reservation nr. 1. Jag anser alltså att både motionerna och reservationerna har gått litet väl mycket av bara farten. Däremot väckte vi i miljöpartiet i fjol en motion med samma innehåll som reservation nr 2. I år väckte vi inte denna motion, men vi har anslutit oss till en annan motion med samma innehåll, dvs. att dessa myndigheter hör samman på ett naturligt sätt, att de är små och att man därför på den administrativa sidan, på kanslisidan, kan nå betydande samordningsfördelar genom att slå ihop dem. I detta sammanhang kommer den andra gamla dåliga traditionen fram, nämligen att förslag som kommer från oppositionen först skall avslås. Men jag är ganska säker på att vi så småningom får ett förslag, och det kan komma mycket snart, om att dessa myndigheter skall slås ihop. Det är alltså min övertygelse att det bara handlar om en tidsfråga.

Herr talman! Jag kan hålla med om att det är många ärenden i de olika utskotten som går av bara farten därför att de tas upp år efter år. Den valappell som Karin Falkmer testade från talarstolen tänker jag inte ens kommentera. Jag kan beträffande reservation nr 1 om NOs handläggningstider i stora delar hålla med Lars Norberg. Handläggningstiderna har under ett år nästan halverats, och man fortsätter att arbeta med detta. Det är möjligt att det delvis beror på att riksdagens näringsutskott vid ett flertal tillfällen har sagt att det är nödvändigt att förkorta handläggningstiderna och att de inte är acceptabla. Men det kan också bero på att det på regeringens intiativ har skett en effektivisering inom den offentliga sektorn under de senaste åren, en effektivisering som i många fall har varit framgångsrik. Med hänsyn till den förkortade handläggningstid som man har lyckats åstadkomma -- medianvärdet sjönk till två tre månader, och det antar jag är den minimitid som det kan ta att gå igenom ett ärende, eftersom ärendena måste skickas ut på remiss till samtliga berörda parter innan man fattar beslut om dem, och snittet ligger på 4,4 månader -- kan jag inte se att det finns någon anledning till något speciellt uttalande från riksdagen i denna fråga. Vi får följa frågan och se till att handlingstiderna inte förlängs igen. När det gäller den andra frågan, myndighetsstrukturen på konkurrensområdet, säger Gudrun Norberg att det är smakligare när det kommer förslag från regeringen. Konkurrenskommittén, som lägger fram sitt slutbetänkande i juni, håller på att arbeta med denna fråga. Jag vet att kommittén diskuterar med både NO och SPK om hur en eventuell sammanslagning skall gå till och vad man vinner i effektivitet. Jag undrar därför vad vi har att vinna genom att begära ett tilläggsdirektiv till den kommitté som befinner sig i slutbehandlingen av den fråga som man vill ha tilläggsdirektiv till. Det är faktiskt litet övermaga tycker jag. Om konkurrenskommittén lägger fram detta förslag i sommar och om de remissinstanser som sedan blir tillfrågade tycker att det är okej, tar jag för givet att ett sådant förslag kommer att överlämnas till riksdagen oavsett vilken regeringen som vi har efter den 15 september. Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Först och främst står jag naturligtvis bakom båda reservationerna i betänkandet, och jag yrkar bifall till reservation nr 1. Det glömde jag i hastigheten att göra. Inga-Britt Johansson vill inte kommentera konkurrenssituationen inom den offentliga sektorn. Men vi vet att konkurrensfrågorna har en mycket stor betydelse för den svenska ekonomin, både på den privata och den offentliga sidan. Och eftersom en av de myndigheter som vi talar om i dag, SPK, har som särskilt mål att främja konkurrens både i den privata och offentliga verksamheten, tycker jag att det vore naturligt att få belyst vad Inga-Britt Johansson anser om konkurrenssituationen inom den offentliga sektorn. Finns det inte all anledning i världen att se till att vi får in mer konkurrens i denna sektor?

Herr talman! Inga-Britt Johansson, att hänvisa till sittande utredningar är ett känt manér i regeringspartiet, och så sker även nu. Men resonemanget om att vi reserverar oss av bara farten och att vi väcker motioner av bara farten, tycker jag faktiskt är ett osjyst sätt att debattera -- jag höll på att ta till ett starkare ord. Man får genomgående väcka förslagen åtskilliga gånger innan de mognar och innan de kommer i propositionsform från regeringen. Och då går de igenom. Att vi har väckt förslaget att handläggningstiderna hos näringsfrihetsombudsmannen skall förkortas är orsaken till att näringsutskottet vid några tidigare tillfällen har uttalat sig om vikten av att få förkortade handläggningstider. Men jag har inte sett en enda initiativ från socialdemokratiskt håll -- inte en enda socialdemokratisk motion, inte ett enda förslag -- om att det är angeläget att förkorta handläggningstiderna. Det är först när folkpartiet har väckt dessa motioner och frågan har blivit aktuell att diskutera och när man har sett hur långa handläggningstiderna verkligen är som socialdemokraterna har vaknat och sagt att detta nog borde ses över. Sedan avslår man motionen. Vi har i alla fall haft framgång med våra motioner, så klaga därför inte på dem, eftersom de har gjort mycket nytta.
Herr talman! Konkurrens är väsentlig, och vi kommer nog i fortsättningen att få många tillfällen att diskutera konkurrens. I varje fall tänker vi i miljöpartiet ta upp frågan om konkurrens inom den statliga sektorn i samband med näringslivspropositionen som nyligen har lagts fram. Vad vi här talar om är framför allt konkurrens inom den privata sektorn. Karin Falkmer framförde en del överord om öststatsmodeller. Vi har i och för sig en viss monopolsituation när det gäller sjukvård, skola och barnomsorg. Om detta är en öststatsmodell så finns det många länder i Europa som inte räknas till östblocket men som har ett liknande system. Vi skall inte inbilla oss att effektiviteten blir så särskilt mycket större om man frångår det systemet. Det visar t.ex. erfarenheterna inom sjukvården i USA. En viss konkurrens kan naturligtvis vara motiverad, men jag tror att man skall vara en smula försiktig med överorden och diskutera med viss moderation. Det finns mycket mer inom den statliga sektorn. Det är alltså inom de statliga affärsverken som man döljer monopol och blandar samman monopol och konkurrensutsatt verksamhet. Men det får vi som sagt återkomma till. Här gäller det frågan om handläggningstider, vilken jag inte skall säga något mer om, och frågan om dessa två myndigheter och om man kan rationalisera dem. Det är den väsentliga frågan som vi skulle tala om här i dag. Vi anser att man kan rationalisera dessa myndigheter. Och det skulle absolut inte på något sätt försena processen om riksdagen biföll förslaget i reservation nr 2.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat rekommendera Lars Norberg att ta del av en utredning, som är gjord på socialstyrelsen och som handlar om just jämförelser mellan verksamhet inom privata alternativ och offentliga alternativ.

Herr talman! Djurskydd m.m. är rubriken för jordbruksutskottets betänkande 1990/91:18, som kammaren nu skall behandla.

Jag skall något beröra en del av dessa frågeställningar, särskilt dem där vi moderater har ansett oss tvungna att avge reservationer. I reservation 3 föreslår vi moderater tillsammans med utskottsrepresentanterna för centern, vänsterpartiet och miljöpartiet att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändrad utformning av djurskyddslagen i syfte att stärka sanktionsmöjligheterna vid vanvård av djur. Vi anser det angeläget att riksdagen på nytt får tillfälle att pröva utformningen av 29 § djurskyddslagen. Skälet till detta är att lagen med dess nuvarande tillämpning i åtskilliga fall inte har kunnat motsvara sitt verkliga syfte då det gäller att i praktiken kunna ingripa mot misshandel, vanvård och annan olämplig behandling av djur. Lagen skulle ge möjlighet till ingripande vid uppenbar och konstaterad vanvård. Enligt förarbetena till lagen skall dock hänsyn tas till den skyldiges försörjningsmöjligheter och de verkningar i övrigt som ett förbud att hålla djur efter vanvård kan få. Detta hänsynstagande har i flera fall inneburit att beslut om förbud att hålla djur upphävts i högre instans. Vidare har det i flera fall hänt att person som förbjudits att hålla djur överlåtit djurhållningen till annan, nära anhörig, men i praktiken ändå fortsatt att sköta djuren. På detta sätt kommer ett förbud mot att hålla djur att frångås på ett mycket olyckligt sätt, med ofta fortsatt vanvård som följd. Självfallet är detta oacceptabelt och strider mot djurskyddslagstiftningens grundläggande intentioner, nämligen att garantera djuren ett effektivt skydd och förebygga vanvård och annan olämplig behandling. Herr talman! Det är beklagligt att utskottet inte har kunnat ena sig om att nu ta tag i denna fråga. Chansen finns dock fortfarande om kammarens ledamöter röstar på reservation 3, vilket jag rekommenderar. Då det gäller äggproduktionen har socialdemokraterna reserverat sig mot utskottes beslut att under innevarande år begära en lägesavstämning av de forsknings och försöksåtgärder som pågår kring alternativa inhysnings och produktionssystem inom äggproduktionen till det för närvarande dominerande burhönssystemet. Orsaken till utskottets beslut om denna lägesavstämning är att vad som hittills framkommit av försöken, bl.a. redovisat i samband med utfrågning i utskottet, ger klara belägg för nedslående resultat. Försöken med olika former av värphöns på golv visar ökade problem med djurhälsa och arbetsmiljö samt att dessa varit svåra att bemästra. Vi anser det angeläget att de medel som anslås till nämnda försök framöver satsas så att de kan förväntas leda till positiva och meningsfulla resultat. Det är att beklaga att socialdemokraterna i utskottet inte velat inse verkligheten och motarbetat den föreslagna lägesavstämningen. I reservation nr 9 tar vi upp problemet med kompensation för de ökade produktionskostnaderna, som föranletts av den nya djurskyddslagstiftningen. I samband med att beslut fattades om de nya miljö och djurskyddsbestämmelserna fastslogs att de av beslutet orsakade merkostnaderna skulle uppmärksammas och avklaras i samband med kommande jordbruksprisförhandlingar. Som alla borde veta är den praktiska verkligheten för närvarande den att några sådana förhandlingar inte blir av. I och med beslut om ny livsmedelspolitik för snart ett år sedan med avreglering och marknadsanpassning som huvudpunkter frångås de tidigare prisförhandlingarna då det gäller produktpriserna. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till lantbruksstyrelsens utredning angående miljö och djurskyddsbestämmelserna är det enligt vår mening angeläget att klarhet skapas kring de ekonomiska konsekvenserna av de nya reglerna. Vi upplever nu att jordbruket är mitt uppe i en omställningsprocess, som är nog så problemfylld och i flera fall innebär en betydande prispress. Vi anser att det är regeringens skyldighet att snarast ge näringen besked, annars raseras fullständigt trovärdigheten kring besluten och de krav som riksdagen har ställt på detta område. Herr talman! I reservation nr 10 gällande svanskuperingsförbudet har vi moderater tillsammans med folkpartirepresentanterna i utskottet begärt en utvärdering av konsekvenserna av beslutet angående svanskuperingsförbudet. Orsak till detta är de praktiska konsekvenser som beslutet fått för berörda hundar genom skador och ökat lidande som drabbat dem, men också genom effekterna inom aveln och tillgången på bra brukshundar i framtiden. Riksdagens beslut om förbud mot svanskupering sades bero på omsorg om djuren. Nu kan vi tyvärr notera vissa brister i beslutsunderlaget. Vi anser att en uppenbar risk föreligger bl.a. för att svenska uppfödares möjlighet till utbyte av avelshundar med utlandet radikalt minskar och i vissa fall urholkas och helt upphör. Endast Norge har infört ett liknande förbud. Försämrade avelsmöjligheter hotar produktionen inom landet av bl.a. polishundar, övriga vakthundar, narkotikahundar och ledarhundar. För vissa uppgifter används framför allt raserna schäfer, dobermann och riesenschnauzer. Två av dessa raser berörs av kuperingsförbudet. Registreringen av de aktuella raserna har gått ned. Skulle den tendensen hålla i sig, innebär det mycket allvarliga konsekvenser för tillgången på brukshundar. En starkt begränsad uppfödning inom kuperingsraserna medför dessutom ökade risker för spridning av genetiskt betingade sjukdomar och skador. Riksdagen bör därför hos regeringen begära en övergripande analys och utvärdering av konsekvenserna av svanskuperingsförbudet. Trots ambitionen att man skulle införa förbudet av omsorg om djuren har det tyvärr i många fall lett till motsatsen. Det tycks vara så att mer blod flyter igenom de skador som de okuperade hundarna ådrar sig. I vissa fall har det också inneburit att man i stället har tvingats amputera, med mycket större lidande för hundarna. Det är med hänsyn till de praktiska resultaten som vi anser att riksdagen nu borde kunna göra en utvärdering av det beslut som har fattats. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till reservation nr 3, och för att spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till de övriga reservationerna, men självfallet står vi med all kraft bakom dem.

Herr talman! Gudrun Norberg och jag avgav för drygt ett år sedan en motion om utvecklingen av nya system för äggproduktion, vars något modifierade hemställan en majoritet i jordbruksutskotet nu har ställt sig bakom. Jag önskar kortfattat redovisa bakgrunden till motionen. Våren 1988 antog riksdagen en ny djurskyddslag, där det slås fast att djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel skall ha möjlighet att bete sig naturligt. Samtidigt bestämdes det att äggproduktion i nuvarande bursystem måste upphöra med 1998 års utgång, att forskning och utveckling av s.k. golvproduktion skall inledas och att en utvärdering av detta arbete skall görs 1993. Arbetet med att utveckla nya system startades på lantbruksuniversitetets försöksgård Lövsta utanför Uppsala med målsättningen att vid övergång från burproduktion till golvproduktion får djurhälsa, äggkvalitet och arbetsmiljö inte försämras och medicinering och kannibalism inte öka. Till dessa krav kommer att äggproduktionen i nya system inte får bli alltför mycket dyrare än i det nuvarande. Från mitten av 90-talet kan vi räkna med att olika handelshinder är avvecklade, och då kommer vår produktion att utsättas för internationell konkurrens. Det är ju också troligt att vi då är medlemmar i EG. Erfarenheterna från det utvecklingsarbete som nu pågått i drygt två år är, som Ingvar Eriksson framhöll, inte alltför uppmuntrande. Vid det allmänna veterinärmötet i Uppsala i november förra året redovisade Ragnar Tausson -- som leder Lövstaförsöken -- erfarenheterna från dessa och från internationella försök i Norge och i Schweiz. Som jag tidigare nämnde har problemen i de flesta hänseenden visat sig vara större vid golvproduktion. Det är möjligt att det bästa produktionssystemet är ett mellanting mellan golv och burproduktion. Vid Lövsta prövas nu ett sådant system i form av s.k. minivoljärer. Utvecklingsarbete också kommit i gång på andra håll. Vid Segerstads lantbruksskola i Småland har ett projekt pågått en tid, vilket utgör ett modifierat schweiziskt system med lösgående hönor. Eftersom det är djur, levande varelser, som nya system skall utvecklas för, vet vi att det tar lång tid. Vi har därför föreslagit att det under 1991, i samband med att forskningsmedel skall fördelas för innevarande budgetår, görs en lägesavstämning. Vår nya djurskyddslag har blivit internationellt uppmärksammad och den har möjlighet att bli normbildande för lagstiftningen i andra länder. Därför är det angeläget att tillräckliga resurser sätts in för att få fram system som kan öka hönsens möjlighet till naturligt beteende, utan att produktionseffektiviteten försämras för mycket. Om vi misslyckas och blir hänvisade till att importera ägg i framtiden, är risken stor för att det då kan komma att röra sig om ägg som är producerade i burar och som är förbjudna i Sverige. Därmed blir också betydande arealer på vilka vi nu odlar den spannmål som ingår i hönsfoder i behov av omställning till annan produktion. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan under p. 4 i jordbruksutskottets betänkande 18.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motioner om skyddet för våra djur. Jag tänkte börja med tillkännagivandet att regeringen skall lämna en redovisning om i vilket stadium vi befinner oss när det gäller utvecklingen av nya system för att hålla höns i någonting annat än burar. Orsaken till utskottsmajoritetens agerande är att vi anser att det har ägnats för litet intresse från regeringen och de myndigheter som har att hantera dessa frågor. Man borde ha sett till att skapa forskningsresurser och att det verkligen satsades på att få fram och utveckla nya system. Dessutom borde man ha undersökt på vilket sätt de nya systemen kan fungera. De har kommit till stånd för djurens bästa, och då är det nödvändigt att systemen fyller den funktionen. Jag utgår ifrån att det skall bli så och att diskussionen förs utifrån den utgångspunkten. Man kan förstås ha olika synpunkter, men dem bör man vänta med till dess försöksperioden är slut, när det visar sig vad man kan få fram. Då får man bedöma de olika system som skall ersätta de nuvarande. Jag ser det som fullständigt naturligt och självklart att om det i Sverige inte skall produceras ägg från höns i burar, skall vi inte heller importera sådana ägg. Det vore en paradox att göra så. Det får ju vara litet rim och reson i det som vi företar oss. Det är emellertid ett antal år kvar innan beslutet träder i kraft, men det är viktigt att de åren tas till vara. Det är för att så småningom nå detta mål som utskottet har begärt en redovisning under våren Ingvar Eriksson tog upp frågan om vilka kostnader som uppstår när man skall vidta alla de åtgärder som behövs för att djuren skall ha det så bra som djurskyddslagen föreskriver. Dessa kostnader drabbar naturligtvis den som håller djur och som skall leva på djurproduktionen. De ökade kostnaderna måste täckas via konsumentpriserna eller de priser som jordbrukaren kan ta ut. Enligt min uppfattning är det fortfarande regeringens ansvar att se till att så blir fallet. Det finns ju möjligheter för jordbruket och regeringen att resonera och bedriva förhandlingar. Så länge det finns ett gränsskydd -- och vi är ju överens om att gränsskyddet skall vara kvar -- bestäms priset på den svenska produkten utifrån detta. Där finns också möjligheten att ge denna kompensation. Det är regeringens uppgift att föra diskussionen med jordbruket och komma fram till en lösning. I betänkandet tas också upp andra frågor. Vi i centerpartiet har reserverat oss på en del punkter. En av dessa punkter gäller den ändring av djurskyddslagen som Ingvar Eriksson beskrev i sitt inledningsanförande. Om djuren hanteras dåligt, om de inte sköts på det sätt som de skall skötas på eller om man är elak mot dem, är det inte till fyllest med en lagparagraf som bara gör det möjligt att vidta åtgärder, men som inte inrymmer möjligheten att tillräckligt snabbt skilja djuren från den som missköter dem. Vi vill ha till stånd en ändring i det fallet. Det har förekommit en del uppmärksammade fall då lagens funktion har visat sig vara otillräcklig. Vi har alltså i en reservation tillsammans med ett antal partier krävt att en sådan här ändring skall komma till stånd och att regeringen skall lägga fram ett förslag. Vi har också ett par reservationer om hantering av djur som transporteras över gränserna. Bakgrunden är väl alla de hundar som skadades eller dog vid transporter hit. Hundarna skulle användas vid djurförsök. Det visade sig alltså vad som kan inträffa. Men det är oacceptabelt att något sådant får ske. I reservationen ställs det krav på att man skall ha godkända regler för transporterna och att människor, skötare, skall följa med och se till att missförhållanden och olyckor inte inträffar. Det är viktiga krav om djurtransporter skall kunna ske på ett riktigt sätt. I en reservation har jag vi föreslagit att det skall vara förbjudet att införa pälsar och skinn av djur som har fångats på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. Djuren får inte fångas med sådana metoder som innebär lidande. Eftersom vi vet att oacceptabla fångstmetoder förekommer i andra länder varifrån skinn importeras till Sverige, tycker vi att det är stor anledning från djurskyddssynpunkt och från en viss konsekvenssynpunkt att förbjuda införsel av skinnen i fråga, dvs. så länge djuren fångas på det sätt som det här rör sig om. Herr talman! Det här var en kort redovisning för den ställning som centerpartiet har tagit beträffande de motioner som behandlas i betänkandet. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Vi står naturligtvis bakom våra övriga reservationer i betänkandet, men med hänsyn till den praxis som har utvecklats i riksdagen yrkar jag inte bifall till dem.

Herr talman! Frågor om djurskydd har egentligen att göra med mycket grundläggande frågor om hur människan ser på sin egen roll i naturen, hur hon ser sig själv i förhållande till andra levande varelser. Det finns fortfarande många människor som inför djurskyddsfrågor undrar om det verkligen är viktiga frågor, om vi t.ex. inte i riksdagen borde ägna mer av vår tid åt de stora ekonomiska och politiska diskussionerna och om inte det här med djurskydd är litet grand av en lyxdiskussion som kanske inte är så angelägen. Med anledning av sådana synpunkter skulle jag och mitt parti vilja framhålla att vi anser att frågorna om djurskydd hör till de allra viktigaste just därför att de handlar om den grundläggande respekten för livet. Det är min bestämda uppfattning, att om vi inte är beredda att ta dessa frågor på djupaste allvar och tillmäta dem mycket stor betydelse, kan man också ifrågasätta hur seriösa vi annars är när vi diskuterar respekten för livet och för andra människor. I grund och botten kan man inte särskilja de här aspekterna. Vi har fått en ny djurskyddslag i vårt land. Alla de människor som aktivt arbetar för att förbättra djurskyddet och höja ambitionen var mycket glada över lagen. Det kändes som ett mycket stort framsteg. Det kändes som om lagen skulle bygga på en ny inställning till djuren och djurskyddet. Då skulle man väl kunna säga att allting är bra, i och med att vi har fått den nya djurskyddslagen. Men när man ser vad som verkligen händer efter den nya lagens tillkomst, måste man ändå fråga sig hur pass djupgående förändringar lagen bidrar till. Kan det t.o.m. vara så, att förändringarna ibland är kosmetiska? Kan det vara så, att vi invaggas i en falsk förhoppning om att allting har förändrats, medan det i själva verket finns kvar oerhört många problem? Jag tycker att de diskussioner som vi nu för om t.ex. djurskyddslagens 29 § mycket bra belyser frågeställningen. Vi har i den nya djurskyddslagen höjt ambitionen och sagt, att om människor misshandlar djur, vanvårdar dem, skall myndigheterna kunna förbjuda vederbörande att ha djur. Man skall kunna ta ifrån dem djuren. Men man har i lagtexten lagt in en restriktion. Om det är mycket väsentligt för personens försörjning att ha djuren, se då kan man inte sätta så särskilt stor kraft bakom orden! Med denna inställning i den nya lagen måste man fråga sig om det verkligen var så mycket bevänt med höjningen av djurskyddsambitionen, eftersom det fortfarande är så att människan för ekonomisk vinnings skull kan få misshandla och vanvårda djur. Det går att få rätt till sådant i högre instans, fast man på det lokala planet där man handhar djurskyddet har observerat och insett att det finns missförhållanden. Vid prövning i högre instans får alltså djurhållaren rätt. Jag tycker, herr talman, att det är upprörande att det har utvecklats en praxis beträffande den nya lagen som delvis gör att den inte har någon verkan. Ännu mer upprörande tycker jag att det är att inte jordbruksutskottets majoritet kunde ställa sig bakom de motioner där det begärdes en ändring av djurskyddslagen och en översyn i syfte att se på vilket sätt 29 § måste ändras och kompletteras. Jag vill särskilt yrka bifall till reservation nr 3. När det gäller djurskyddet är många frågor symbolfrågor. En symbolfråga är frågan om burhönsens vara eller icke vara. När det nu visar sig att det är svårt att få fram alternativa system och att de medel som riksdagen anslår för forskning om alternativa system inte kommer till användning och en majoritet i utskottet därför vill få till stånd en undersökning, visar det sig att symbolfrågan är mycket stor. Genast väcks frågan om man i själva verket vill riva upp beslutet och ha kvar äggproduktionen som den nu ser ut. Det är därför förslagen läggs fram, heter det. Jag vill därför klart deklarera att det för vänsterpartiets del absolut inte handlar om att omvärdera synen på burhönsen och äggproduktionen. Däremot handlar det om att se till att vi i verkligheten kan genomföra de beslut som vi tidigare har fattat. Vi får inte blunda för verkligheten när det visar sig att det blir problem. Vi måste kanske öka samhällets ansträngningar, vi måste kanske satsa mer resurser på forskning och utveckling av alternativa system. Det blir kanske också nödvändigt att se efter vad som händer med de resurser som vi redan har anslagit. Om det visar sig att problemen inte går att lösa, måste vi kanske t.o.m. ifrågasätta inte bara burhönssystemet utan storskaligheten. Det är kanske i själva verket den som är det största problemet, och då får vi inte tveka inför det problemet heller. Men vänsterpartiet tycker inte att det på något sätt skulle vara fel att begära en översyn av vad som nu händer, så att det i framtiden blir möjligt att genomföra det beslut som riksdagen har fattat när det gäller förändringen av äggproduktionen. Att det här är en symbolfråga visar sig när man kommer till en annan typ av djurhållning, nämligen pälsdjursfarmningen. Här finns det inte alls samma intresse av att skydda de djur som utsätts för en helt oacceptabel djurhållning. Man säger att det inte finns någon forskning som kan ge belägg för vad som är acceptabelt eller inte. Man måste fråga sig om vi behöver någon forskning för att konstatera att det inte är bra att vilda djur förvaras i små, små burar utan möjlighet att leva på ett naturligt sätt. Jag tycker faktiskt att sunt förnuft, något som också borde få råda i politiken, säger oss att det här handlar om en djurhållning som vi borde kunna avveckla. Vi behöver den inte, och den är helt oacceptabel när det gäller de djurarter som det rör sig om. Herr talman! Det finns i betänkandet en lång rad reservationer. Vänsterpartiet står bakom många av dem. Det gäller åtgärder som har tagits upp av andra deltagare i debatten: gränsöverskridande djurtransporter, importförbud beträffande skinn av djur som har fångats med sax eller på något annat sätt som vi tycker är oacceptabelt. Tiden medger inte att jag i detalj går in på alla de yrkanden och krav som vi har fört fram för att öka ambitionen i fråga om djurskyddet. Jag vill bara säga att vi från vänsterpartiets sida står bakom alla krav, och jag yrkar alltså särskilt bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Riksdagen har mycket riktigt antagit en relativt ny djurskyddslag. Det uppfattades som mycket positivt att det skulle bli ett bättre skydd för djuren, som ibland bor och far illa. Djurskyddslagen är i allra högsta grad en s.k. ramlag. Det gäller då att den fylls med tillämpningsregler som gör att det verkligen blir ett bättre djurskydd.

Jag tror att en av de viktiga frågorna är att vi får en tillämpning av djurskyddslagen som verkligen ger ett skydd åt våra djur. Vi har tagit upp detta i reservation nr 2. Den följs av reservation nr 3, som avgifits bl.a. till följd av att ramlagen inte har fyllts med det innehåll som vi anser att den skulle ha för att ge alla djur ett skydd. Det har visat sig att ramlagen har medfört problem när det gäller tillämpningen. Jag är framför allt väldigt förvånad över att folkpartiet inte har anslutit sig. Jag trodde faktiskt att folkpartiet, enligt vad jag tidigare hört från åtminstone vissa folkpartister, bryr sig om djurens väl och ve och alltså borde ha stött den här reservationen. Det är ju uppenbart att det är på det här viset i dag. I många kommuner har man klagat på att man inte har verktyg för att kunna tillämpa djurskyddslagen på ett bra sätt. Jag tycker också att socialdemokraterna, som ju har majoritet i många kommuner och borde vara väl medvetna om problemen kring detta, skulle ha insett att detta är något som vi borde itu med på riksdagsnivå för att se till att vi får en lagtext och en tillämpningslag som ger djuren det skydd de behöver -- oavsett om de är lönsamma för ägaren eller inte; lagen kom ju till för djurens skull och inte för ägarnas. Nu visar det sig att man i vissa fall inte kan vidta de åtgärder som skulle behövas för djurens bästa, eftersom det skulle innebära ekonomiskt avbräck och ekonomiska problem för ägarna av djuren. Jag tycker att det är helt oacceptabelt. Om man inte sköter djur på ett sätt som djuren mår bra av är man inte värdig att hantera djuren även om de är lönsamma. Än är det inte för sent. De socialdemokrater och folkpartister som verkligen vill vidta åtgärder för att göra det bättre för djuren rekommenderar jag att, när det blir dags för votering, rösta för reservation nr 3. Jag yrkar därmed bifall till både reservation nr 2 och reservation nr 3. Det finns ju fler frågor som vi har tagit upp i våra reservationer tillsammans med andra partier, och även i egna reservationer. Pälsdjursuppfödningen är ju en fråga som har varit uppe till debatt i riksdagen ett flertal gånger. Jag kan egentligen inte förstå varför vi skall låta djur leva under förhållanden som inte kan anses vara värdiga för dem bara för att vi vill ha ett visst skinn. Det finns ju faktiskt ur ekologisk synpunkt och ur natursynpunkt ett skinn som borde vara bättre att bära, nämligen fårpälsen. Den är ekologiskt rätt och den skulle kunna utvecklas och bli ett varmt plagg att bära. Vi behöver inte ha mink och rävpäls för värmens skull. På det här området behöver man naturligtvis vidta åtgärder. Antingen skall man hitta värdiga former för uppfödningen av dessa djur, eller också skall man helt enkelt förbjuda den. Vi behöver den inte, och djuren mår inte bra. Jag vill också påpeka att vi stöder reservation nr 7, även om vi inte kommer att yrka bifall till den. Det gäller importförbud för vissa pälsar och skinn. Det är ju också någonting som i konsekvensens namn måste följas. Vi kan inte sätta upp regler här i Sverige och samtidigt exportera problemen till andra länder genom att importera pälsar från djur, om vi inte här hemma skulle acceptera sättet att föda upp eller döda dem. Vi har också yrkat att pälsar borde märkas med uppgift om varifrån de kommer och hur djuren är uppfödda. Det är en konsumentupplysning som jag tror skulle vara väldigt värdefull och som nog i vissa fall skulle ändra inställningen till pälsköp. Vi har också tagit upp frågan om djurvänlig och ekologisk slakt. Något som jag tror att vi måste utveckla och arbeta vidare med är slakten. Vi har i dag alldeles för få slakterier och för långa transporter. Vi måste nog se till att få gårdsslakterier och att det blir bättre slaktförhållanden. Jag tror inte att djur mår bra av att transporteras långa sträckor för att komma till slakteriet. Men det absolut viktigaste är faktiskt att man kommer till rätta med frågan om djurskyddslagstiftningen. Jag hoppas verkligen att riksdagsmajoriteten tar sitt ansvar och ser till att vi får en tillämpningsregel sådan att det blir möjligt att följa lagen efter den intention som ställdes upp när den antogs.

Herr talman! Marianne Samuelsson frågade var folkpartiet står när det gäller djurskyddet. Jag vill deklarera att vi står bakom den nya djurskyddslagen och de bestämmelser som den omfattar. Vad vi uppenbarligen har olika uppfattning om, Marianne Samuelsson och andra företrädare för oppositionspartierna och jag, är frågan om vi med den lagstiftning som finns kan klara de problem som uppkommer när vissa människor inte sköter sina djur väl. Enligt min uppfattning och de jurister som jag har konsulterat klarar vi det med den lagstiftning vi har. Det finns ingenting i 29 § djurskyddslagen som säger att man skall ta hänsyn till om vederbörande är beroende av djuren för sin utkomst, utan man har möjlighet att klara problemen med den lagstiftning som finns. När vi får en ny lagstiftning tar det alltid några år innan den har satt sig,, dvs. innan vi har fått avgöranden som gått upp i högre instans och det har utbildats en praxis. Den här lagstiftningen är så pass ny att det är möjligt att det fortfarande finns någon osäkerhet från myndigheternas sida när det gäller vilka möjligheter man har att ingripa. Men enligt min uppfattning finns alla möjligheter som man behöver. Det är bara fråga om att man från myndigheternas sida tar obehaget att ta bort djur som far illa och ser till att den människa som har vanvårdat sitt djur inte får möjlighet att förfoga över det längre.

Herr talman! Jag är glad att Bengt Rosén är så optimistisk när det gäller tillämpningen av djurskyddslagen. Det har dock visat sig att det inte stämmer. Det är därför som dessa motioner har kommit till. De har inte kommit till av en händelse, utan av den anledningen att flera personer på myndighetsnivå har försökt att tillämpa lagen enligt de intentioner som man trodde gällde och råkat ut för att detta inte gått. De har inte kunnat sanktionera beslut om att ta bort djuren från dem som misshandlar dem. De har överklagat till högre instans och där fått rätten att behålla sina djur. Nu måste vi ge en klar signal om att när man gjorde tillämpningsreglerna till djurskyddslagen har man inte gjort dem enligt den intention som Bengt Rosén säger borde gälla för lagen. Jag tror att alla i riksdagen som var med och beslutade om den lagen ansåg att dessa intentioner skulle gälla. Det är dock inte riksdagen som har satt upp tillämpningsreglerna. Därför måste vi här nu markera så att vi får den lagtext som verkligen ger det skydd vi vill ha för djuren. Det är därför som de här motionerna har kommit till och som vi också har hävdat i utskottet att detta är viktigt. Det är därför som fyra av sex partier här i riksdagen står bakom den här reservationen.
Herr talman! Jag har inte tillgång till de aktuella tillämpningsbestämmelserna, men om det skulle vara fel på dem är det inte lagen som behöver ändras. Lagen ger möjlighet att skilja djuren från en ägare som inte sköter dem.

Herr talman! Men det är en ramlag, och den har gett de här problemen med överklaganden. Ägare har fått tillbaka sina djur, och man har alltså inte kommit något vart med den här lagen som den ser ut i dag. Därför är det så viktigt att vi gör någonting åt det. Vi vet ju om problemet, och de är självklart att vi här i riksdagen måste ta ansvar för det som har uppstått och se till att det åtgärdas.

Herr talman! I det betänkande som nu föreligger till avgörande för kammaren har jordbruksutskottet behandlat ett antal motioner om djurskydd. Som framgår av utskottsbetänkandets sammanfattning är flertalet motioner en upprepning av motioner som behandlats av riksdagen så sent som under 1989/90 års riksmöte. Det kan möjligen tolkas så att det föreligger en viss överambition hos motionärerna när man återkommer med samma motionskrav ett år efter det att riksdagen med bred majoritet avvisat förslagen. Det visar sig också att det under den tid som förflutit sedan riksdagen senast behandlade dessa frågor inte har hänt någonting som egentligen skulle ge anledning för riksdagen att ha en annan uppfattning än tidigare. Motionärerna visar dock att det finns ett stort engagemang för frågor om djurskydd och hur vi behandlar våra djur. Detta engagemang finns inte bara här i riksdagen och hos vänsterpartiet, utan det finns minst lika starkt i alla grupperingar ute i vårt svenska samhälle. Det finns hos allmänheten, djurskyddsorganisationerna och inte minst bland djurägare -- det gäller ägare både till husdjur och till sällskapsdjur. Vi skall inte heller glömma bort jägarorganisationerna. De lägger ned ett mycket omfattande arbete på att skydda de vilda djuren i vår natur för att vi skall kunna behålla dem som ett bra inslag i den svenska naturen. Denna samstämmighet har lett till att vi i vårt land gått mycket långt när det gäller att skydda djuren och att de inte på något sätt skall utsättas för onödigt lidande. Djur som hålls i fångenskap och används för livsmedelsproduktion skall så långt möjligt kunna leva under sitt naturliga beteende och må väl. Jag tror också att vi, och den lagstiftning vi har på detta område, i en internationell jämförelse intar den absolut ledande platsen när det gäller att skydda djur. Jag är övertygad om att vi är överens om att vi skall behålla den platsen. Vi skall inte förtröttas i vår ambition att djuren skall ha goda förhållanden i alla situationer, det gäller inte minst våra husdjur, från födsel fram till dess djuren avlivas genom slakt. Detta har naturligtvis kostat på. Vi har en omfattande lagstiftning om hur djur skall vårdas och där djurägarnas skyldigheter regleras. I gengäld har vi den minsta dödligheten bland världens alla länder när det gäller våra husdjur. Det är inte bara ekonomiskt kostsamt att vårda djuren väl. Jag satt faktiskt, herr talman, med i djurhälsoutredningen på mitten av 70-talet. Det visade sig då att vi hade kostnader för sjuka djur på omkring 450 milj.kr./år. Med dagens penningvärde är den kostnaden betydligt högre. Det är lönsamt att vi har nått en nivå där vi försöker att så långt som möjligt eliminera skador och sjukdomar hos djur. Det ligger ett stort värde i att vi i stort sett har gemensam syn här i riksdagen på vård av djur och vad gäller på vilka områden vi har brister och måste gå vidare. Om man läser utskottsbetänkandet ytligt kan man få uppfattningen att det råder stor oenighet om vår syn på djurvården, eftersom det till utskottsbetänkandet ha fogats tolv reservationer. Läser man betänkandet mera noggrant finner man att det är mera markeringar i reservationerna än skillnader i uppfattningen om hur vi genom lagstiftning och riksdagsbeslut skall driva frågorna om en förbättrad djurvård. Jag vill dock något kommentera reservationerna och de krav som framställts där. 1988 års riksdag tog ställning till en ny djurskyddslag. Den innehöll dels nya förslag till ett omfattande skydd för djuren, dels ändringar och skärpningar av tidigare lagstiftning. Vissa åtgärder kunde genomföras direkt, när det gäller andra gjordes bedömningen att man skulle skjuta ikraftträdandet framåt i tiden. Man skulle dock ha en fastställd tid för dess genomförande. I några fall gällde tre år, i andra fem år och i några särskilda fall skulle förändringarna genomföras under en tioårsperiod. Detta berodde på att vi ville gå långt i bestämmelserna om vilka förhållanden som skulle gälla för skötsel och utrymme för djuren. Djurägarna skall veta vilka bestämmelser som kommer att råda. Då kan man göra de rätta och nödvändiga investeringarna. I vissa fall var vi när det gällde lagstiftningen före med de bästa och mest praktiska lösningarna. Man skulle därför få rimlig tid på sig att hitta de mest lämpliga och humana lösningarna. Detta var avsikten inte minst när det gällde vår vilja att avskaffa nuvarande bursystem för höns som hålls för äggproduktion. Det gällde också damm och ventilationssystem i djurstallar, men en rad andra områden, inte minst arbetsmiljön för dem som skall sköta djuren. Att nu kräva en allmän översyn av djurskyddslagstiftningen eller ändringar i djurskyddsorganisationen skulle inte på något sätt föra frågan framåt. Vi skulle i stället tappa tempo. Ingen skulle våga göra några som helst investeringar i avvaktan på en sådan översyn och i avvaktan på den lagstiftning som kan komma till stånd. När det gäller ändringar i 29 § delar jag Bengt Roséns uppfattning att det är helt klart att de påståenden som görs i reservation 3 inte har täckning i lagtexten. Vad beträffar gränsöverskridande djurtransporter och åtgärder mot djurplågeri inryms de förslag till åtgärder som framförs i reservationerna i den nuvarande lagstiftningen och tillämpningsföreskrifterna. Jag tycker inte att vi skall förtröttas när det gäller att komma till rätta med de fall av vanvård och djurplågeri som ibland förekommer, men lagstiftningen är klar i fråga om alla former av djurplågeri och vanvård. Tyvärr sker det ibland överträdelser, men vi måste också konstatera att det kan göras anmälan mot djurägare i fall där förhållandena ändå inte varit av den arten att ett åtal skall kunna komma till stånd. Även den möjligheten måste ges utrymme i vår lagstiftning. Det är helt klart att djurägare kan skiljas från att ha hand om djuren. Man kan också avlägsna djur från de stallar som har använts. Så det räcker inte med att någon annan övertar ägandet och en person som har bedrivit djurvård på ett inhumant sätt ändå kan fortsätta med detta. Djurägaren är alltid ansvarig och kan alltid ställas till svars. Det finns också en reservation om pälsdjursuppfödning. I den frågan vill jag säga att i lantbruksstyrelsen pågår en översyn av nuvarande bestämmelser. Det förekommer import av skinn från länder där man tillämpar bestämmelser och fångstmetoder som vi inte godkänner eller har belagt med förbud, men vi skall komma ihåg att Sverige inte är något stort och betydande land när det gäller skinnimport från länder med bestämmelser av det slag som det pekas på i reservation 7. Ett förbud mot import av skinn från dessa länder skulle bara innebära att Sverige inte var ett köparland, men förhållandena i de länderna skulle ju kvarstå. Det är en bättre väg som vi har valt från svensk sida, att man genom internationella avtal och konventioner kommer överens om att sådant som vi betraktar som inhumana fångstmetoder avskaffas i alla länder. Förr har vi ju inte löst problemet. Ett förbud för import till Sverige kanske bara skulle innebära en fördröjning av möjligheterna att komma till rätta med problemen genom internationella konventioner och avtal. Slopande av burhönssystemet har utskottet föreslagit att det borde göras en utvärdering av. Vi visste redan när beslutet fattades 1989 att det inte fanns någon i alla delar lämplig ersättning för nuvarande burar, men vi var övertygade om att det skulle gå att finna under en tid av tio år fram till 1999. Det gällde att få i gång prövning av olika modeller, och vi fastställde att 1993 skulle det finnas en kontrollstation. Då skulle vi ha ett underlag genom de insatser som gjorts på området, och då kunde vi gå vidare. Att som utskottsmajoriteten föreslår göra denna avstämning under innevarande år, skulle inte på något sätt flytta fram positionerna. Vi vet att det i dag inte finns så mycket att utvärdera, för försöksarbetet har just kommit i gång. Det är först nu som olika modeller sätts i verket, och det kommer att göras en utvärdering 1993, så att vi kan bedöma vilka modeller som det finns anledning att gå vidare med. Därför vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 4. Låt mig sedan säga att jag är mycket glad för att riksdagen fattade beslutet om förbud mot svanskupering på hundar och att jag är glad för att det i utskottet i dag finns majoritet för att det förbudet skall vara kvar. Även om det skulle uppstå problem med skador på svansen hos vissa hundraser, finns möjligheten att genom veterinäringrepp amputera svansen. Men det kan ju inte motivera ett generellt upphävande av förbudet för alla raser. Jag tycker att det finns en förtäckt tanke här, att får vi en utvärdering av förbudet så kan vi upphäva beslutet. I reservation 9 framförs synpunkter om att ersättning skall utgå till djurägare för merkostnader på grund av att de inordnar djuren under humana och goda förhållanden. Jag vill upprepa det jag sade inledningsvis, att det är en vinst att djuruppfödning och djurhållning sker under mycket humana förhållanden. Numera har vi avreglerat jordbruket, och det ankommer då på jordbrukarna själva att se till att de kan sköta sina djur under vad vi anser vara acceptabla förhållanden. Herr talman! Jag vill som sagt yrka bifall till utskottets hemställan med undantag för mom. 4, där jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att det är pinsamt när bristande insikt och bristfälliga kunskaper avslöjas så obarmhärtigt som faktiskt har skett i den här debatten. I det betänkande som jordbruksutskottet har justerat står det: ''När förbudsbestämmelsen ursprungligen infördes i djurskyddslagstiftningen underströks att förbud fick tillgripas endast i särskilt kvalificerade fall med hänsyn till de avsevärda ingrepp i den drabbades försörjningsmöjligheter som ett förbud kunde innebära och de verkningar i övrigt som detta kunde få för den enskilde. Vid behandlingen av nu gällande djurskyddslag konstaterades att detta även i fortsättningen bör gälla.'' Detta har alltså riksdagen konstaterat. Nu har denna lag prövats. I flera fall har man fört ärenden ända upp till kammarrätten. Det handlar om uppenbara fall av vanvård, där djur har fått nödslaktas på platsen därför att de inte ens har kunnat resa sig upp, där djur har haft skinnen sönderfrätta, inte fått någon mat, fått ligga i sin egen träck. I sådana fall har kammarrätten, med hänsyn till den citerade formuleringen, sagt att denna djurägare har rätt att få behålla sina djur. Här påstås i debatten att det inte finns något skäl att ompröva djurskyddslagen i det avseendet. Jag blir så upprörd! Om man inte med de klara fall som finns och med de formuleringar som riksdagen har ställt sig bakom kan dra den enkla slutsatsen att här behövs en förändring, då vet inte jag vad som skall till, herr talman, för att det skall bli begripligt för vissa av riksdagens ledamöter och partier att här måste det ske en förändring.

Herr talman! Strömberg säger att det inte behövs någon ändring av djurskyddslagens 29 §. I praktiken finns flera fall som visar att personer som förbjudits hålla och sköta djur fortsätter att göra det trots lagen, detta på grund av att man överför ägandet till annan och att man överklagat beslutet. Jag tycker att det är svagt att inte inse detta. Sedan är Strömberg glad åt svanskuperingsförbudet, och han hänvisar till att möjligheter finns till amputation. Jag vill då fråga Strömberg: Är amputation lindrigare för djuren? Nog är det så att mer blod flyter vid en amputation än om man svanskuperar just de få raser som det skulle kunna vara motiverat för. Strömberg att det är en sak som jordbrukaren själv får klara av i samband med att man nu har avreglerat jordbruket. Det är faktiskt så, Strömberg, att när beslutet fattades utlovades kompensation för merkostnaderna. Jag tycker att det är rent ut sagt ynkligt att springa ifrån det löftet genom att hänvisa till jordbrukets avreglering. När det gäller äggproduktionen verkar det som om Håkan Strömberg menar att vårt beslut om lägesavstämning inte kan bidra till något positivt. Redan när beslutet fattades varnade vi från vår sida för att det fanns stora risker med att införa detta förbud innan man hade bursystem eller andra slag av produktion som fullt ut kunde ersätta det nuvarande systemet. Genom de försök som hittills har gjorts har vi nu fått indikationer på att det blir försämringar för djuren, för äggkvaliteten och inte minst för dem som skall syssla med verksamheten. Håkan Strömberg talade nyss om arbetsmiljön. Springer Håkan Strömberg ifrån konsekvenserna när det gäller arbetsmiljön?

Herr talman! Annika Åhnberg läste upp den text som jag hade tänkt citera, och jag tror att jag inte behöver göra det nu. Men det bör väl vara klart för alla och envar att det här kryphålet behöver täppas till om lagen skall kunna bli en bra djurskyddslag -- som vi tidigare hörde att den skulle vara redan i dag, Men Håkan Strömberg sade något annat som jag tyckte att man borde reagera inför. Det gäller det här engagemanget som han pratade sig varm för. Han sade att det fanns hos alla. Men ute i landet börjar engagemanget hos de kommunala myndigheterna minska. De känner att de inte har de verktyg de behöver för att kunna tillämpa den lag som riksdagen har beslutat om. Det innebär att det inte är så roligt att vara kommunalt engagerad i den här frågan och försöka vidta åtgärder, när man vet att kammarrätten kan riva upp beslutet. Det har ju faktiskt hänt på flera punkter. Det är lönsamhetsaspekten och försörjningsmöjligheten som blir avgörande, och då är det inte djurens väl och ve som styr det hela. En annan fråga som Håkan Strömberg tog upp gäller importförbudet. Jag tyckte att det var inkonsekvent när Håkan Strömberg sade att importförbudet inte skulle ha någon som helst funktion, eftersom man skulle arbeta med internationella konventioner. Då tror jag inte att Håkan Strömberg alls förstår hur marknaderna fungerar. Det är ju faktiskt genom att tala om för marknaden att vi i Sverige inte tillåter den här importen som man får effekt -- inte på grund av att det är så få svenskar som köper produkten. När inte vi säger ifrån att det är på grundval av den svenska lagtexten eller våra djurskyddsregler som vi inte vill ha importen, då är det klart att man fortsätter att importera. Det blir naturligtvis då också svårare att få igenom internationella konventioner på området, eftersom vi inte ger de signaler som vi borde ge. Vi som har varit engagerade i Sydafrikafrågan vet att regler för vad man får exportera och sanktioner faktiskt är effektiva. Det borde de vara även i det här fallet, för djurens skull.

Herr talman! Av Håkan Strömbergs anförande fick man ett intryck av att han trodde att den lägesavstämning som en majoritet i jordbruksutskottet nu står bakom -- när det gäller utvecklingen av nya system för äggproduktion -- skulle ersätta den kontrollstation som vi har beslutat om för 1993. Det är alltså inte meningen, utan det är då den stora utvärderingen skall ske. Men som Lennart Brunander framhöll är erfarenheterna från de två år som nu har gått till ända med försök med olika system inte uppmuntrande. Till detta har kommit att vi för förhandlingar i internationell ordning, som innebär att vi sannolikt i mitten av 90-talet har en internationell konkurrens. Då får det inte skilja alltför mycket i fråga om kostnadseffektivitet mellan de internationella systemen och de system som vi har i Jag kan tänka mig att konsumenter är villiga att betala ett något högre pris för ägg som är producerade med metoder som tar större djurskyddshänsyn. Och jag kan även tänka mig att man med GATT-avtal kommer fram till bestämmelser om att samhället får kompensera uppfödare för viss del av merkostnaden, när man i olika länder har beslutat om längre gående djurskyddskrav. Men vi kan inte räkna med att de nya systemen får resultera i kostnader för äggproduktion som kraftigt avviker från de internationella. Och det är därför som vi nu har begärt den här lägeskontrollen. Vi tror att det kan bli en betydligt kraftigare satsning på forskning och utveckling av alternativa system, så att vi kan leva upp till den nya djurskyddslagens bestämmelser.

Herr talman! Annika Åhnberg tog till brösttoner och påstod att det var fråga om bristande insikter, när jag kunde hävda att vi har en lagstiftning på det här området som kan tillämpas och som skyddar djuren. Jag vill inte diskutera de enskilda fall som förekommit i domstolar, varvid man kanske tar ställning till händelser som relaterats på tidningarnas nyhetssidor. Det finns också en princip i det här landet att ibland skall man hellre fria än fälla. Domstolarna har naturligtvis gjort sina överväganden i de enskilda fallen. Riksdagen skall inte behöva gå in och göra särskilda bedömningar huruvida domstolarna har gjort rätt eller fel. Det finns en lagstiftning som ger rätt till att ingripa. Marianne Samuelsson säger att kommunerna börjar att förtröttas. Det pågår ute i landet försök med frikommuner. De kommuner som har sökt tillstånd att få vara frikommuner, ibland endast på vissa områden, har faktiskt fått den möjligheten. Då kan de göra egna bedömningar och fatta beslut även på det här området. Jag tror inte alls att de har förtröttats. Det är klart att det kan uppstå skador på en hund, Ingvar Eriksson. Då skall naturligtvis de ingrepp göras av en veterinär som eliminerar de skadorna. Vi sätter oss därför emot att ha generella bestämmelser om att det redan på valpstadiet skall finnas möjlighet att kupera svansar. Jag kommer tillbaka till importförbudet. Det hjälper inte gentemot inhumana fångstmetoder i andra länder om vi skulle säga att vi inte tillåter import av skinn från dessa länder. Det effektiva medlet är lagstiftning i det enskilda landet och att åstadkomma internationella överenskommelser där också andra länder går med på dessa åtgärder. Jag delar Lennart Brunanders uppfattning i mycket när det gäller djurärenden. Det är viktigt att vi sätter värde på vårt historiska sätt att se på djur i det här landet. Vi skall ta till vara på möjligheterna att med hjälp av information och lagstiftning förbättra förhållanden. Jag vill inte säga att den ena eller den andra här har en bättre syn på djurskyddet. Jag delar Annika Åhnbergs uppfattning att det är viktigt att ta upp frågan om hur vi handhar djur och hur djuren skall få leva. Det är ett sätt att visa hur vi ser på livet. Det skall vara grunden för oss när vi fattar beslut om bättre djurvård.

Herr talman! Håkan Strömberg sade tidigare att det inte var så stor skillnad mellan betänkandetexten och reservationerna. Det var ungefär samma ord. Jag tycker att det bevisar att vi har inte bara en ekonomisk inflation i landet, vi har uppenbarligen en inflation i ordens värde. Man kan använda vackra ord hur som helst. Det viktiga är, Håkan Strömberg, vad dessa ord betyder i praktiken. Ju längre debatten fortgår, desto mer uppenbart blir det för mig att vi faktiskt menar helt olika saker med dessa ord. Att vara så nonchalant i hanteringen av djurskyddslagstiftningen som jag tycker att inläggen i den här debatten är exempel på, vittnar inte om något större intresse i praktiken för djurskyddsfrågorna. Jag har inte diskuterat enskilda rättsfall. Jag har diskuterat rättspraxis. Det är summan av en lång rad enskilda fall som prövas ända upp i högsta instans. När man då kan konstatera att den praxis som utbildas leder till att vi får en verklighet som inte alls stämmer överens med djurskyddslagens intentioner, borde vi dra slutsatser av det här i riksdagen. Vi borde i riksdagsuttalanden ändra på de utgångspunkter som finns för djurskyddslagstiftningen, eftersom den leder till denna tillämpning i praktiken. Miljö och hälsoskyddsnämnderna och deras förvaltningar är oerhört arbetsbelastade. De har viktiga uppgifter på en lång rad områden. Det gäller livsmedelskontrollen och miljöskyddet. Naturvården kommer också in. Det gäller också djurtillsynen. Hur skall de kunna prioritera att lägga ned ett omfattande arbete på denna verksamhet när de ständigt får se sitt arbete tillintetgjort av högre instanser? Arbetet blir ju meningslöst. Man orkar inte på det lokala planet att driva dessa frågor vidare när man inte får det stöd från högre instanser som absolut är nödvändigt. Jag hoppas verkligen att denna fråga kommer tillbaka till riksdagen igen snart. Jag hoppas också att alla partier då noggrant har satt sig in i vad som händer i verkligheten så att de nödvändiga förändringarna kan komma till stånd.
Herr talman! Herr Strömberg säger att skador på höns skall givetvis åtgärdas, om det så innebär amputation. Men han vänder sig mot att man redan vid födseln kuperar hundar. Men just på de få raser vi pratar om vet man att amputation kan leda till skador. Då är ingreppet i samband med en kupering betydligt mindre smärtsamt än vid en amputation. Det är av det skälet vi vill ha en utvärdering av de verkliga effekterna av det beslut som riksdagen har fattat. Strömberg hade inget att säga om kompensation för merkostnaderna på grund av den nya djurskyddslagen. Det är beklagligt. Vi moderater anser att löften skall hållas. Jag konstaterar tyvärr att Håkan Strömberg har en annan uppfattning när det i varje fall gäller frågan om ersättning för jordbrukets merkostnader på grund av miljö och djurskyddslagen. Håkan Strömberg har fortfarande en chans att uttala en uppfattning. Golvhönssystemen som nu utprovas kräver användning av antibiotika. Det är också problem med arbetsmiljön och nättrimning. Jag tror inte, Håkan Strömberg, att arbetsmiljömyndigheter och fackliga organisationer kommer att godta dessa förhållanden. Det är därför viktigt att försöken och forskningen inriktas på ett system med andra slags burar. Det är av det skälet vi menar att behovet av en snabb lägesrapport är så väl motiverad.

Herr talman! Håkan Strömberg gör mig verkligen förvånad. När jag pratar om att man börjar förtröttas i sitt engagemang, menar jag naturligtvis tillsynsmyndigheterna på lokal nivå som har att arbeta med denna fråga och se till att djurskyddet efterlevs. Jag kan inte för mitt liv förstå vad det har att göra med att en kommun kan ansöka om att få bli en frikommun. Jag vet inte om det beror på mig. Jag förstår inte att om en kommun blir frikommun, kan 29 § tillämpas på ett annat sätt. Det är lagstiftningen i djurskyddslagen vi diskuterar. Det har inte så mycket med frikommuner att göra. De får rätta sig efter de övergripande lagar som finns. Även om det är fråga om en frikommun kan fall prövas i rättsinstanser och orsaka dessa problem. Vi har inte heller diskuterat några enskilda fall. Vi har diskuterat att denna paragraf gör att det är svårt att tillämpa intentionen i djurskyddslagen. Ekonomisk skada är ett övergripande kriterium som gör att man helt enkelt inte har kunnat tillämpa lagen. Djurägarna i fråga har blivit frikända. Jag avser inte de fall som man egentligen inte borde klaga på. Jag syftar naturligtvis på dem som uppenbarligen misskött sina djur och som blir frikända på grundval av att man anser att de lider ekonomisk skada om djuren tas ifrån dem.

Herr talman! Jag tycker att vi skall vara litet försiktiga, Annika Åhnberg, med orden och inte ta till överord. Jag hävdar när det gäller vår djurskyddslagstiftning att Sverige intar tätplatsen bland världens länder på nära nog samtliga områden. Det har kunnat ske med hjälp av politiska beslut i riksdagen. Men det är inte så många förslag som har kommit från vänsterpartiet och dess företrädare i riksdagen. Annika Åhnberg säger att vanvård av djur ständigt pågår och att kammarrätten friar i dessa fall. Det förhåller sig inte så. Man har friat i vissa enskilda fall. Men kammarrätten, Marianne Samuelsson, friar inte i alla mål som överklagas dit, utan den gör en bedömning i det enskilda fallet. Vi har hållstationer på olika punkter där vi finner det angeläget att avvakta vad som händer på området, göra en utvärdering och se vilka regler som behöver skärpas. Det sade jag redan i mitt inledningsanförande, och det är så vi måste arbeta. Det finns sådana tidpunkter på varje område. Vi måste ha ett underlag så att vi kan gå fram på ett riktigt sätt. Det är först då vi kan nå en bra position, och det gäller också regler för djurägare. Jag beklagar självfallet alla de fall där djuren utsätts för lidande och inhuman vård. Det är inte bra. Vi har den inställningen, och vi måste hjälpas åt. Men det gör vi inte genom att anklaga varandra när någon vill gå längre. Vi borde försöka enas om att detta är mycket viktigt och gemensamt följa utvecklingen på detta område. Jag skall komma tillbaka till frågan om svanskuperingen, Ingvar Eriksson. Ni vill hävda en generell möjlighet att kupera på valpstadiet samtliga hundar. Det finns även här möjlighet att göra kirurgiska ingrepp och amputera svansen på de hundar som har skador på svansen. Det finns naturligtvis hundar bland alla raser där det tvärtom är ett naturligt beteende att visa sina reaktioner med svansen. Det ligger i djurens naturliga beteende, och vi skall så långt möjligt se till att djuren lever under naturliga förhållanden, Ingvar Eriksson. Det kan då inte bli fråga om någon generell regel om svanskupering. När det sedan gäller kompensation har det givits respit för detta. Men självfallet står samhället fast vid det förbud som ålagts.

Fru talman! Självfallet lyssnar jag på Elisabeth Fleetwoods inlägg om djurskyddet, något som jag själv har intresse för. Men det gäller här en speciell fråga, nämligen utvärdering. Ingvar Eriksson redogjorde här för de problem som finns, hur svårt det var att utveckla aveln och alla skador som uppkommit genom att riksdagen fattat beslut om förbud mot svanskupering. Men Ingvar Eriksson och Elisabeth Fleetwood har redan utvärderingen klar. Ni vill ju upphäva beslutet. Beslutet har varit i kraft i ett år, och det tar ju ändå tid även för hundar att bli vuxna. Det finns inte ett underlag för att kunna göra en utvärdering efter det att bestämmelserna endast varit i kraft i ett år. Vi måste självfallet, liksom i andra frågor, se till det litet längre perspektivet. Låt oss också se till vad andra länder kommer fram till. Även om man hittills bara har fattat ett liknande beslut i Norge, kommer det signaler från andra länder att man där kanske har för avsikt att följa efter. Också i dessa länder vill man sträva efter en human djurvård och att djuren skall ha goda förhållanden. Vi vet att det finns ett signalsystem där djuren använder svansen. Nu har vi ett förbud mot generell kupering. Det är enbart om svansen skadas som det finns möjlighet att amputera. Låt oss se på detta i ett litet längre perspektiv innan vi gör någon utvärdering. En utvärdering i dag innebär att man vill upphäva förbudet.